Herr talman! Den ”öronbedövande tystnad” som herr Måbrink tyckte sig höra när det var fråga om vad Sverige kan göra i FN sammanhänger med att det inte var så lätt att på den utmätta talartiden svara tre frågeställare. Låt mig säga, att om det skall finnas någon som helst utsikt till framgång när det gäller att ta upp frågan om kurdernas situation i FN, krävs det stöd från en omfattande internationell opinion. Vi kan inte där yrka på att kurderna i de sex stater som det här är fråga om skall bilda en egen enhetlig stat, som vi kunnat göra i fråga om andra nationaliteter. Vad vi kan göra för kurderna är att hjälpa individuellt var och en som kommer hit och kan styrka sig vara flykting. Men var och en som är kurd och kommer hit behöver inte med nödvändighet vara en flykting. Det får prövas individuellt som i vilket annat fall som helst.
Herr talman! Jag kan inte acceptera det svar som utrikesministern ger när det gäller huruvida vi skall ta upp frågan i FN eller inte. Av den anledningen att det inte finns en tillräcklig internationell opinion skall man inte i FN kunna ta upp en fråga om ett oerhört förtryck av en stor befolkningsgrupp. Så kan man inte hantera den här frågan. Tvärtom måste något land gå i bräschen och driva frågan i FN. Endast på det sättet kan man få fram en opinion.
Herr talman! Jag vill bara instämma i det Bertil Måbrink sade. Jag tycker att det var ett mycket egendomligt argument som utrikesministern anförde. Frågan har varit uppe i kammardebatter tidigare, och utrikesutskottet har också skrivit på detta konstiga sätt. Om Sverige vill göra en insats för någon förtryckt minoritet eller för någon grupp av människor, kan man inte säga att det inte finns någon internationell opinion för detta. Då skulle Sverige nästan aldrig kunna ta upp viktiga frågor eller vara ett föregångsland, vilket Sverige ändå varit i många fall. Jag tycker alltså att det var ett mycket dåligt argument. Också jag anser att det är konstigt när utrikesminister Bodström säger att vi bara kan ställa upp för enskilda individer. Här gäller det ändå en stor befolkningsgrupp. Man kan tvista om dess storlek — några miljoner hit eller dit. Men låt oss säga att det är ungefär 20 miljoner människor, som i många av länderna — och det är dem vi speciellt har tagit upp — förvägras att utnyttja sitt eget språk, att använda sin egen kultur, osv. Då kan man inte bara tala om individer, utan vi måste också stödja folkgruppen som sådan!
Herr talman! Helt kort! Utrikesministern talar om en internationell Tisdagen den opinion. Då vill jag ställa den raka och enkla frågan: 12 april 1983 På vilket sätt togs den här frågan upp på Socialistinternationalens senaste möte? Om åtgärder för Den andra frågan, som jag har ställt två gånger tidigare, har jag inte fått — art stödja kurdiska svar på, nämligen huruvida den svenska regeringen är beredd att hjälpa kurderna i Iran med humanitärt bistånd, bl.a. medicinskt bistånd. Jag vidhåller att det är andra skäl som gör att den ”öronbedövande” tystnad som vi inte anses höra vidlåder utrikesministerns svar.
Herr talman! Det torde stå klart för alla att de uppräknade länderna, Turkiet, Iran och Irak, inte spelat någon roll i Socialistinternationalen, som sysslade med andra frågor. Den rätta platsen att ta upp dessa frågor är naturligtvis Förenta nationerna. Där vänder vi oss emot förtryck mot etniska, religiösa eller rasliga minoriteter i vilket land som helst. Det finns inget försvar för det förtryck som kan förekomma i de länder det nu är fråga om. Jag kan vidare omöjligen gå med på att en kurd som kommer till Sverige och begär att få ställning som flykting skall undgå den prövning som gäller för var och en som söker flyktingstatus hos oss.
Herr talman! Det är riktigt att Sverige i FN vänder sig mot förtryck av etniska minoriteter, osv. Det är också riktigt att Sverige brukar nämna förtryckare och förtryckta vid namn. Jag anser att man skall vara konsekvent och göra det också när det gäller kurderna och dess förtryckare. Det är för mig fortfarande oförklarligt varför den svenska regeringen så hårdnackat vägrar att göra det. Det gällde också den borgerliga regeringen, och det gäller nu den socialdemokratiska. Det är precis samma sak. Det måste finnas en orsak, men jag tror inte att man kan få utrikesministern att ge förklaringen till att regeringen inte vill nämna kurderna vid namn i FN och där ta upp frågan om dem.
Herr talman! Jag är helt överens med utrikesminister Bodström om att man naturligtvis inte bara för att en person är kurd och kommer hit kan säga att hans sak inte skall prövas. Vad jag hängde upp mig på var att utrikesministern sade att det bara är individerna som vi kan ta hänsyn till. Vi måste naturligtvis också ta hänsyn till de förhållanden som folkgruppen i fråga lever under och varifrån dessa individer kommer. Sedan kan jag inte underlåta att påpeka att vid tiden för händelserna i Polen på hösten 1981 fick ungefär 13 000 polacker som då befann sig här i Sverige — det var inte Lennart Bodström som var utrikesminister — KT uppehållstillstånd utan vidare och utan någon som helst individuell prövning. Det är tydligen en viss skillnad på kurder och polacker.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta med anledning av de alarmerade rapporterna om livsmedelsbristen i Etiopien. Tore Nilsson har bett mig redogöra för Etiopiens behov av katastrofhjälp, ingrepp mot kyrkornas verksamhet i landet samt för repatriering av flyktingar från Djibouti. Han ber mig även redogöra för dessa händelsers inverkan på det svenska biståndet. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Den svenska regeringen följer kontinuerligt situationen i Etiopien. Långvarig torka har försatt stora delar av Etiopien i ett svårt försörjningsläge. Livsmedelsbristen är särskilt stor i provinserna Wollo, Gondar, Tigré och Eritrea. Stora befolkningsgrupper har drabbats. F. n. lider närmare två miljoner människor av hungersnöd. Enligt våra erfarenheter tar Etiopien väl hand om erhållet bistånd. Det hindrar inte att det i ett så fattigt land finns stora svårigheter att nå ut till alla hjälpbehövande. Ett särskilt problem utgör den bristande transportkapaciteten. Sverige har därför ställt sig positivt till att bistå Etiopien med planering och organisation av ett nationellt transportsystem för fördelning av katastrofhjälp inom landet. En flerårig insats av denna art bereds f. n. inom SIDA. Vidare har Svenska röda korset tidigare erhållit ett bidrag om 5,5 milj.kr. för att upprätta ett katastroflager med tillhörande fordonsverkstad i Addis Abeba. För att tillmötesgå omedelbara hjälpbehov i Etiopien beslutade regeringen den 17 mars i år att bevilja 5 milj.kr. i extra bistånd för dels lokala transportkostnader, dels vegetabilisk olja. Bidrag till enskilda organisationers hjälparbete i de drabbade områdena har nyligen beviljats. Slutligen har Röda korset i dagarna ansökt om bidrag om drygt 5 milj.kr. för katastrofhjälp i Etiopien. Sverige har vid flera tillfällen uttryckt sin oro över de ingrepp som har skett avseende kyrkornas verksamhet i Etiopien. Vi utgår ifrån att dessa ingrepp på lokal nivå inte nödvändigtvis är riktade mot kyrkornas verksamhet som sådan. Den svenska regeringen har klargjort att brist på respekt för de mänskliga rättigheterna och för kyrkornas verksamhet kan påverka den svenska biståndsopinionen i negativ riktning. Vad beträffar de mänskliga rättigheterna har vissa framsteg gjorts. Förra hösten släpptes t.ex. över 700 politiska fångar. Den svenska regeringen förväntar sig att denna positiva utveckling skall fortsätta. Nr 116 Repatriering av etiopiska flyktingar i Djibouti har nyligen dryftats av Tisdagen den företrädare för FN:s flyktingkommissariat , Djibouti och Etiopi 12 april 1983 en. Parterna enades om ansvarsfördelningen vid en frivillig repatriering av =. flyktingar. Etiopien har proklamerat amnesti för de flyktingar som önskar Om förhållandena återvända till hemlandet före utgången av 1983. Sverige stöder allmänt i Etiopien flyktingorganisationens ansträngningar att lösa flyktingproblemen genom frivillig repatriering och har tidigare i år lämnat bidrag till organisationen. Regeringen följer noggrant utvecklingen i Etiopien och kommer att behandla SIDA:s insatsförslag om stöd till ett transportsystem för katastrofhjälp i positiv anda. Vårt bistånd till Etiopien kommer att följa de riktlinjer som fastlades vid förhandlingarna om utvecklingssamarbete för perioden den 1 juli 1982-den 30 juni 1984.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern också för svaret på den här frågan. Jag har ingen anledning att gå in i någon debatt med utrikesministern, för jag tycker att det är ett mycket bra svar. Det framgår tydligt att regeringen följer situationen, att hjälp har utgått och att ytterligare hjälp vid behov förmodligen kommer att utgå. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Jag säger tack för svaret, men jag är rädd för att utrikesministern är godtrogen, om det som sägs i svaret är sant, nämligen att utrikesministern tror att Etiopien tar väl hand om hjälpen. Det har nog varit så en gång, men hur är det nu? Min fråga föranleddes av tre uppgifter: För det första föranleddes den av uppgiften om torka och hunger i Etiopien — ett land som jag haft stort intresse av ända sedan min barndom och vars historia jag följt, därför att svensk kristen mission började där redan på 1860-talet. Jag har också besökt landet ett par gånger, och jag har kännedom om det svenska biståndet sådant det var innan den socialdemokratiska regeringen tillträdde. Jag har också flera gånger interpellerat om förhållandena i Etiopien, bl.a. om Gudina Tomsa, kyrkoledaren som försvunnit. Nu är svälten i landet värre än någonsin, och ofriheten och förtrycket fortsätter. För det andra föranleddes min fråga av att det talas om att flyktingar skall sändas eller lockas tillbaka till Etiopien. I en artikel i Le Monde den 18 februari talas om detta. 30 000 flyktingar, som lever i läger i Djibouti, förespeglas amnesti och god behandling i hemlandet. — Detta måste betvivlas. Vi har nyss från källor som jag inte kan nämna fått helt skrämmande upplysningar om hurudan verkligheten är för oliktänkande, om hur de brutalt fängslas precis som förr. Hur skall människorna i lägren i Djibouti kunna fara hem, när det inte finns någon frihet i landet? 19 När utrikesministern säger i svaret att han förutsätter att kyrkorna ostört kan fortsätta sin verksamhet, kan jag tala om att många vittnen säger att man t.o.m. i kyrkornas undervisning för ungdomar mot sin vilja måste ha lektioner i marxism. Det tycker jag är helt otillständigt. För det tredje föranleddes min fråga av att det alltmer bestämt hävdas i utländsk press att de livsmedel som skänks till de svältande, till barnen exempelvis, av regeringen omdirigeras till armén och även i ökande utsträckning till Sovjetunionen som betalning för vapen. Jag har här i min hand en artikel, som utrikesministern säkert själv har läst: ”Starving babies” food sold for Soviet arms”, vilket betyder ungefär att föda till svältande barn är betalning för Sovjets vapen. Man kan naturligtvis dementera detta, men en hel del människor som vistats i Etiopien och kommit hem därifrån har lämnat uppgifter om att detta är riktigt. Det hart.ex. förekommit flera artiklar i Times om att den hjälp som skulle gå till Eritrea — man har nämnt 37 500 ton livsmedel i form av spannmål — i stället gått till armén. Jag håller med om att vi skall hjälpa Etiopien, men vi måste mycket noga undersöka om hjälpen når fram. Det kan inte betvivlas att det ligger en verklighet bakom uppgiften att maten i stället för att gå till de hungrande går till de stridande, som bl.a. undertrycker upprorsrörelser, och till betalning för de vapen man får från främmande håll. Etiopien har blivit en bricka i det politiska spelet. Är det marxismen som skall ta hela Afrika? Det är det största gisslet för Etiopien — inte hungern.

Herr talman! Jag är medveten om att den artikel i den brittiska tidningen Sunday Times, som herr Nilsson citerade, återgivits i svensk press. Däremot har tidningen Times artikel påföljande dag inte återgivits, och i den tillbakavisades en rad av uppgifterna i Sunday Times. Sunday Times säger i sin artikel att Etiopien exporterar erhållen katastrofhjälp till Sovjetunionen, men såväl den brittiske ambassadören i Addis Abeba som hans kolleger i EG-länderna, som också ger mycken hjälp till Etiopien, har noga understrukit att någon etiopisk reexport av erhållen katastrofhjälp aldrig förekommit. World Food Program har ett eget noggrant kontrollsystem för sina livsmedelsleveranser. EG och World Food Program svarar tillsammans för 80 20 av den katastrofhjälp som levereras till Etiopien, och de anser båda att artikeluppgiften är helt ogrundad. Sådana här uppgifter i massmedia, med antingen vaga eller ospecificerade källhänvisningar men med starka politiska undertoner, kan inte läggas till grund för regeringens beslut om hjälp till nödlidande. När det sedan gäller situationen för kyrkorna, så är det säkerligen väl bekant för herr Nilsson, att vi i olika sammanhang har uttryckt det angelägna i att man från etiopiska statens sida respekterar kyrkorna. Vi har också kunnat konstatera att den etiopiska regeringen har uttryckt sin uppskattning över kyrkornas bidrag till Etiopiens utvecklingsansträngningar.
Herr talman! Jag har inte i någon svensk tidning sett återgivet vad som stod i den engelska tidningen. Men jag har fått fotokopior av artiklar ur engelsk press, och dessutom har jag sedan 30-40 år rätt god personlig kontakt med människor som känner Etiopien, Eritrea och Somaliland ganska bra. Jag skulle nog vilja rekommendera utrikesministern, även om jag inte betvivlar hans kapacitet och hans förmåga att ta reda på sådana uppgifter som han nu lämnat, att vara mycket skeptisk inför alla dementier som kommer från det här hållet. Den som känner till hur kyrkorna har behandlats, hur gement man har behandlat de kristna i dessa länder, tror inte att det finns någon lögn som man väjer för där borta. Och även om det finns organ som går in och kontrollerar och säger att det här inte är sant måste jag t. v. ändå sätta tilltro till uppgifter om att det faktiskt förekommer att den hjälp som skall gå till de nödlidande går till andra ändamål, och det är mycket beklagligt. I övrigt är jag tacksam för att det finns uppgifter om att Röda korset och andra organisationer skall gå in och hjälpa. Jag hoppas verkligen att denna direkta katastrofhjälp skall nå fram. Det är då också mycket bra om det går att organisera just den här fördelningen av hjälptransporter och annat. Det kanske är en garanti för att hjälpen når fram. Men jag för min del är alldeles övertygad om att en mängd av de saker som från olika delar av världen skickats till detta område fram till i dag inte nått sina rätta mottagare.

Herr talman! Evert Svensson har beträffande utvandringen av judar från Sovjetunionen ställt följande frågor till mig: 1. Hur har utvandringen förändrats under senare år? 2. Hur har regeringen agerat till förmån för de judar i Sovjetunionen som önskar utvandra? 3. Är regeringen beredd vidta några vidare åtgärder i denna fråga? I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna sägs att ”envar har rätt att lämna varje land, inbegripet sitt eget, och att återvända till sitt eget land”. I Helsingforsöverenskommelsen åtar sig de deltagande staterna att ”i positiv och humanitär anda behandla ansökningar från personer som önskar återförenas med medlemmar av sina familjer”. Den svenska regeringen anser att dessa principer bör gälla oavsett nationalitet, ras eller religion och att det är varje stats plikt att leva upp till de utfästelser som gjorts i FN och i andra internationella sammanhang. Samstämmiga uppgifter ger vid handen att utvandringen av judar från Sovjet minskat avsevärt de senaste åren. Medan i runda tal 50 000 judar fick utresetillstånd 1979 sjönk antalet därefter successivt för att förra året stanna vid drygt 2 500. Under de två första månaderna i år lär endast drygt 200 judar ha fått utresetillstånd, vilket tyder på att det under 1983 kan bli fråga om ytterligare en kraftig nedskärning av antalet judiska emigranter. Parallellt med den här nedåtgående trenden kan man naturligt nog avläsa en ökning av antalet avslag på ansökningar om utresevisum. Uppgifterna härvidlag är dock mera osäkra. Såväl den förra som den nuvarande svenska regeringen har vid flera tillfällen uttalat sin oro över de sovjetiska judarnas situation och över de sovjetiska myndigheternas ökade restriktivitet när det gäller att bevilja utresetillstånd för judar. I december 1982 i Madrid tog den svenska delegationen vid uppföljningsmötet till den europeiska säkerhetskonferensen direkt med den sovjetiska delegationen upp ett antal frågor rörande respekten för mänskliga rättigheter i Sovjet, däribland frågan om judarnas situation i Sovjetunionen. Under sitt besök i Moskva i januari erinrade kabinettssekreteraren om detta. Så sent som i början av mars tog Sverige i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna i ett anförande upp judarnas försämrade situation och minskade möjligheter att emigrera. Jag vill heller inte underlåta att nämna att den svenska delegationen vid ESK-mötet i Madrid i arbetet på ett slutdokument från mötet på ett mera allmänt plan verkat för att få till stånd mer bindande åtaganden från medlemsstaterna när det gäller att i positiv riktning avgöra familjeåterföreningsärenden, och även beträffande religionsfrihet och kontakter med utlandet, något som bör ha betydelse också då det gäller de sovjetiska judarna. Regeringen kommer att fortsätta att följa utvecklingen av situationen för de sovjetiska judarna och är naturligtvis beredd att när så befinnes lämpligt på nytt ta upp saken i internationella sammanhang eller direkt med de sovjetiska myndigheterna.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga, särskilt för det sista beskedet, att regeringen är beredd att i fortsättningen följa utvecklingen av situationen för de sovjetiska judarna. Som utrikesministern påpekar har det skett en drastisk nedgång i utvandringen, från 50 000 judar till kanske något tusental i år — jag håller mig till en något högre siffra än utrikesministern. Denna nedgång måste bero på någonting. Man kanske kan se den som ett uttryck för den ökade spänningen mellan de två stormakterna. Det är dock många människor som får sitta emellan, och de som vägras utresetillstånd blir utsatta för svårigheter sedan de lämnat in sin ansökan. Utrikesministern hänvisar till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, till Helsingforsöverenskommelsen och till de samtal som vid uppföljningsmötet i Madrid också förs om en utvidgning på detta område av texten om de mänskliga rättigheterna. Inte minst pekar utrikesministern på att frågan togs upp i Moskva vid kabinettssekreterarens besök där. Jag är nöjd med beskedet att frågan kommer att följas också i fortsättningen. Jag skulle vilja sluta mitt korta anförande med att säga att det är konstigt att en stormakt inte kan vara så generös att den kan lämna tillstånd för utresa ide fall som det här gäller. Det skulle ju skapa goodwill för Sovjetunionen om det visades en sådan generositet. Som bekant utvandrar de allra flesta inte till Israel utan söker sig åt annat håll. Vare sig det gäller judar eller andra som vill lämna Sovjetunionen är det dock en mänsklig rättighet att få göra det. Också jag vill vädja till Sovjetunionen att visa generositet i dessa och i andra utvandringsärenden. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.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

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är den utförsäljning av allmännyttiga hyreslägenheter som har skett under senare tid och det motstånd som har kommit till uttryck från berörda hyresgäster mot att bilda bostadsrättsföreningar och sätta sig i skuld för att köpa lägenheter och förvärva bostadsrätter. I det här aktuella fallet, som jag har åberopat, håller man på med olika omvandlingsåtgärder, och man har klart sagt ut att man inte är benägen att ta hänsyn till att omkring 85 26 av de berörda hyresgästerna inte vill ha bostadsrätt. Det allmännyttiga boendet har ju i snart 40 år varit grundstenen för den sociala bostadspolitik som har bedrivits i Sverige. Sedan bostadsrättskontrollagen avskaffades är det också, enligt min mening, det enda helt spekulationsfria boendet. De enda bostäder bostadsförmedlingen har att förmedla till bostadssökande som inte har eller kan låna pengar är som bekant allmännyttan, generellt sett. Men därmed är inte sagt att jag, vårt parti, hyresgäströrelsen eller de hyresgäster det här gäller skulle vara motståndare till bostadsrätt. Vi menar tvärtom att kooperativ bostadsrätt kan vara ett bra komplement till andra boendeformer, särskilt om man kan införa hembudsskyldighet, så att den spekulation som nu förekommer på en del håll där det uppenbarligen är stor efterfrågan och bostadsbrist kan bringas att upphöra. Men hyresgästerna i landet har ju, också generellt sett, framför allt när det gäller allmännyttan kommit en bra bit på väg då det gäller boendeinflytandet och boendeinflytandeverksamheten. Detta gäller inte minst det aktuella fall som jag tog upp, bostadsstiftelsen Haningehem. På många håll har boendeinflytande och fritidsverksamhet en sådan omfattning och ett sådant innehåll att de är överlägsna vad många bostadsrättsföreningar har, och hyresgästerna ser alltså inte något skäl att gå över till bostadsrätt. De tycker sig inte ha något att vinna på det. Nu är det faktiskt ingenting som hindrar den rikskooperativa organisation det gäller att bilda bostadsrätt med anslutning av exempelvis bara 10 96 av de berörda hyresgästerna. Min fråga kvarstår, herr bostadsminister: Om det visar sig att sådana omvandlingar genomförs mot en berörd hyresgästmajoritets vilja, är bostadsministern då villig att medverka till en omprövning av bestämmelserna om att man inte behöver iaktta två tredjedelars majoritet för denna omvandling?

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för detta tillägg. Det var ändå ganska klara besked som han gav, som inte kan tolkas på mer än ett sätt. Om denna undantagsregel skulle missbrukas, är bostadsministern beredd att medverka till en omprövning. Jag är till freds med det svaret.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min fråga. Sedan jag ställde frågan har det faktiskt hänt en del, och det har getts vissa signaler om åtgärder från bostadsdepartementet och från andra håll, vilket jag naturligtvis noterar med tacksamhet. Det gäller här ett mycket, mycket stort problem med fler aspekter än dem som jag tog upp. Någon dag efter det att jag hade ställt frågan kom det från byggforskningsrådet en rapport som visade att det inte är mögelsporerna i luften som i första hand gör människorna i mögelangripna hus sjuka utan den giftiga gas som uppstår när möglet angriper deras hus. Det här förvärrar kanske situationen ytterligare. Vad som har diskuterats väldigt mycket i massmedia är de ekonomiska problem som uppkommer i dessa sammanhang.

Omfattningen av dessa skador diskuteras också. Det har nämnts att 100 000 hus omfattas av skadorna. Det har nämnts 10000, enligt den undersökning som bostadsministern närmast hänsyftade på i sitt svar. Helt bortsett från detta antal är, som bostadsministern också har konstaterat, omfattningen tillräcklig för att man måste ta mycket allvarligt på dessa problem och söka angripa dem på olika sätt, från utgångspunkten att man måste ta itu med de hälsorisker som finns. Man måste söka hålla de människor som drabbas av detta ekonomiskt skadeslösa. Om man inte gör tillräckligt mycket, inte är tillräckligt energisk och inte sätter in tillräckliga resurser skulle det kunna bli någonting av en svensk tragedi på detta område. Det ligger förmodligen här dolda problem av betydligt större omfattning än som hittills har kommit till uttryck.

Herr talman! Jag är överens med bostadsministern om vikten av konsumentupplysning och konsumentrådgivning i dessa sammanhang — det är mycket viktigt. Men jag vill nog också säga att det är en mycket eländig situation som intet ont anande husoch lägenhetsägare har försatt sig i, när deras nyinköpta hus eller lägenheter — ofta deras livs investering — plötsligt visar sig vara mögelhus. Både hälsan och ekonomin rasar utför, medan byggarna, myndigheter och konsulter, träter om olika orsaker och om skuldfrågor. Vi känner till diskussionen om huruvida man skall öppna process i de enskilda fallen för att få rättelse, och vi känner till diskussionen om omöjligheten att ställa någon till ansvar i de här olika frågorna. Det är bra att man för de nybyggda husen får en tioårsgaranti och att man tar itu med problemen på olika håll. Men den alla-skyller-på-alla-mentalitet som kommuner, fastighetsbolag, byggare och konsultexperter har visat upp när ett bostadsområde har drabbats av mögel måste man motverka, och man måste försöka få klarhet när det gäller ansvaret hos framför allt byggarna. De får inte smita ifrån det ansvar som ligger i att de medvetet har medverkat till fuskbyggen av olika slag, som i sin tur är orsaken till de fukt-, mögeloch rötskadeproblem som har uppstått. Därvid tror jag det är mycket viktigt att man satsar ordentligt med medel för byggforskningen, så att den forskning som har inletts kan fortsätta och man inte tvingas — vilket har diskuterats — avbryta forskning på viktiga områden som är kopplade till detta. Jag hoppas verkligen att bostadsministern för sin del kommer att vara generös i de sammanhangen.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min fråga. Bostadsministern glider emellertid undan frågan och hänvisar till att regeringen inte har tagit ställning till någon ny typ av småhusskatt, och jag är då självfallet inte nöjd med det svar som har lämnats. Boendet i alla dess olika former har varit föremål för ytterligare regleringar och för omfördelning av kostnaderna sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde. Stor oro råder nu bland dem som äger någon form av bostad. Det är också inom detta område som det enskilda ägandet är som störst, och det omfattas därmed av de flesta människor. Den senaste oro som kommit mig till del är den som framförts av fritidshusägare, som nu undrar om en ny skatt skall införas även på fritidshus efter modell från den aviserade småhusskatten. Fritidshusens betydelse för familjerna är i dag förmodligen än större än den har varit, då de flesta föräldrar lever i en jäktad vardagstillvaro. Fritidshuset blir då den plats där familjen i lugn och ro kan vara tillsammans och koppla av från arbete, skola och vardagsmiljö. Vi har i dag bortemot 700 000 fritidshus, och vi vet att i de flesta fall stora uppoffringar har fått göras av fritidshusägarna för att de skulle kunna skaffa sig och sin familj detta fritidshus. Vi vet också att de ekonomiska marginalerna är små för många av dem, och därför är det naturligt att de känner oro för eventuellt ytterligare pålagor. Det är för den skull, herr bostadsminister, som oron nu växer dag för dag ute bland medborgarna. Allt flera ser sina inkomster minska i takt med att regeringen utvidgar och skärper området för skatter och avgifter. Inflytelserika socialdemokrater utanför regeringen gör uttalanden och vädjanden till regeringen om ytterligare ingripanden i den personliga friheten och om åtgärder som begränsar möjligheterna och minskar intresset för enskilt ägande. Det är således förståeligt att familjer med egna fritidshus känner oro inför alla dessa propåer. Herr talman!

Herr talman! Jag vill fråga bostadsministern om jag kan få ett löfte om att någon ny ytterligare skatt på fritidshus inte kommer att införas under den nuvarande mandatperioden.

Herr talman! Jag vill säga att vi med all sannolikhet kommer att få en ny skatt på småhus. Så har i alla fall resonemangen gått. Det har även kommit förslag på hur den här skatten skall se ut. Då är det väl ändå rimligt att ägarna av fritidshus känner oro för att även de skall drabbas av en ny skatt. Det är inte heller någon hemlighet för gemene man att regeringen jagar nya skatteobjekt. Av erfarenhet vet vi vilken inställning den nuvarande regeringen har till det enskilda ägandet. Jag skulle vilja fråga bostadsministern: Hur långt tänker regeringen gå när det gäller beskattningen av boendet? Kommer fritidshusen att beskattas? Jag tycker att det är nödvändigt med ett mer klargörande svar än det som bostadsministern har gett.

Herr talman! För att jag skall kunna gå ut och stilla den oro som råder bland fritidshusägarna måste jag ha ett klart besked från bostadsministern. Jag kan inte gå ut och säga att regeringen inte tagit ställning. Det medför inte att jag lugnar oron bland fritidshusägarna.

Herr talman! Jag frågade om bostadsministern kunde bekräfta att det inte kommer någon ny skatt på fritidshus under den här mandatperioden. Det gäller alltså fram till 1985, Hans Gustafsson. Finns det planer på en ny skatt på fritidshus, så tycker jag att bostadsministern här skall säga det. Att man inte tagit ställning är inget tillfredsställande svar för den som är oroad.

Herr talman! Kan jag tolka bostadsministern på det sättet att detta innebär ett nej till en ny fritidshusbeskattning under den här mandatperioden?

Herr talman! Tore Claeson har i en fråga till mig hänvisat till bl.a. riksdagsbeslutet år 1982 om SJ:s förvärv av aktierna i Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds järnvägar och till ett beslut inom TGOJ att i år lägga ned persontågen på linjen Oxelösund-Flen. Frågan lyder: ”Anser regeringen en fortsatt nedläggning av persontrafiken på TGOJ:s järnvägsnät acceptabel och önskvärd mot bakgrund av överenskommelsen om SJ:s aktieövertagande, eller är regeringen beredd att söka medverka till att sådana planer förhindras?” TGOJ är ett enskilt järnvägsföretag — med egen koncession för jänvägsdriften, egen förvaltning och egen ekonomi. Jag känner till att TGOJ umgås med planer på trafikomläggningar på sitt järnvägsnät, bl.a. efter uppvaktning i kommunikationsdepartementet av länsstyrelsen i Södermanlands län för någon tid sedan. Först den 6 april 1983 — för knappt en vecka sedan — kom TGOJ in med en skrivelse till regeringen, vari man redovisar planer på trafikförändringar, bl.a. beträffande järnvägssträckan Flen-Oxelösund. Enligt skrivelsen avser TGOJ att den 29 maj i år upphöra med persontrafiken på järnväg på denna sträcka och övergå till busstrafik i länsbolagets regi. Järnvägsbiljetter kommer att gälla på bussarna. Efter trafikomläggningen förutsätter man att bansträckan skall kunna upplåtas för beställningstrafik, om sådan trafik efterfrågas. För nedläggning av trafik på enskilda järnvägslinjer — och på SJ-linjer — fordras tillstånd eller medgivande från regeringens sida. Ett regeringsbeslut i sådana frågor kommer inte till stånd förrän efter ett noggrant och allsidigt beredningsoch prövningsförfarande. I detta ingår att man hämtar in remissyttranden från berörda myndigheter och intressenter samt att man ingående granskar alla fakta för och emot en trafikförändring. När det gäller enskilda järnvägslinjer startar beredningsarbetet sedan en ansökan om trafikomläggning kommit in från det berörda järnvägsföretaget. Som jag nyss sade har TGOJ först för några dagar sedan kommit in med en skrivelse beträffande trafikförändringar på sträckan Flen-Oxelösund. Beredningsarbetet därmed har alltså nätt och jämnt hunnit påbörjas — skrivelsen har just gått ut på remiss. I det läget är jag inte beredd att göra närmare uttalanden i frågan.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag förstår att kommunikationsministern har gått ungefär så långt som man kan gå i ett svar av det här slaget. Det är bra att kommunikationsministern här har redovisat att man från TGOJ:s sida kommit in så sent med sin framställning att det inte går att ge ett besked nu. Jag tolkar detta så, att det inte kan bli aktuellt med en nedläggning vid den tidpunkt som TGOJ har förutsett. I så fall är det positivt och bra. Alltsedan 1950-talet har ungefär en fjärdedel av det svenska järnvägsnätet lagts ned. Trots att det kollektiva resandet i hela landet visar på ett rejält uppsving står vi inför den kanske största järnvägsnedläggningen någonsin i Sverige. Det gäller under förutsättning att en del av de befintliga planerna verkställs. Planerna rör f.ö. ytterligare en tredjedel av det svenska järnvägsnätet. Att det har kunnat bli på det sättet beror enligt min uppfattning på att man haft ett felaktigt underlag för sina beräkningar då det gäller dessa nedläggningar. Det handlar bl.a. om en fördelning av de kostnader som avser persontrafiken resp. godstrafiken och kanske särskilt den förslitning som uppstår på järnvägssträckorna och på vagnmaterialet. Enligt min mening har persontrafiken i beräkningarna så att säga fått ta en alltför stor del i anspråk. När det gäller de järnvägssträckor som man föreslår skall läggas ned kan vanliga människor i regel inte utnyttja trafiken där på grund av de inskränkningar som redan har skett eller på grund av tidtabeller som passar dåligt med skoloch arbetstider. Därför finner människorna det inte särskilt attraktivt att utnyttja dessa möjligheter. När jag skulle åka på järnvägen till Oxelösund kunde jag konstatera följande. Då jag kom till Flen kl. 17.08 — tåget kom in i rätt tid — fann jag att tåget till Oxelösund hade gått redan kl. 17.05, alltså tre minuter tidigare. Sådant stimulerar inte precis människor att använda sig av den möjligheten. Järnvägen har stor betydelse för persontrafiken i just det aktuella området. Enligt ett riksdagsbeslut har ju SJ övertagit aktierna i TGOJ. Således måste väl ändå SJ känna ett visst ansvar. I varje fall jag vågar uttrycka en förhoppning om att regeringen i det här sammanhanget åtminstone skall medverka till att man kan skjuta på frågan om en nedläggning av persontrafiken på den aktuella bandelen.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om regeringen tänker ta initiativ till att förbjuda användningen av Karmex 80. På några platser i Dalarna, Gästrikland och Småland har tallar som växt i närheten av besprutade spår dött. Marken på dessa platser är näringsfattig och består av sand och grus, vilket gjort att tallarnas rötter sökt sig in under spåret och där tagit upp Karmex 80. Med anledning av det inträffade har produktkontrollnämnden tagit initiativ till en undersökning för att klargöra preparatets rörlighet och nedbrytningshastighet i sådan mark. I avvaktan på utredningens resultat har SJ beslutat att undanta områden med denna markbeskaffenhet från besprutning med Karmex 80 denna säsong. Det är alltså inte fråga om att preparatet i sig har ifrågasatts. Karmex 80 är godkänt som besprutningsmedel av naturvårdsverket. De skador som nu har inträffat har sin förklaring i speciella markförhållanden på ett begränsat antal platser. Några skador på växtligheten på andra platser har inte kunnat konstateras. När resultatet av den pågående utredningen föreligger ankommer det i första hand på produktkontrollnämnden att överväga om ändrade registreringsvillkor erfordras för att risker för skada på människor eller i miljön skall undvikas.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det har kommit vad jag betraktar som nya larmrapporter beträffande Karmex 80 som bekräftar de misstankar som tidigare har funnits, nämligen att det finns risk för att grundvattnet kan förorenas och att i förlängningen människor kan utsättas för vissa hälsorisker. Larmrapporten har kommit från lantbruksuniversitetet, men undersökningen är inte avslutad än. Det är dock inte omöjligt att slutresultatet bekräftar dessa risker och kanske ytterligare sådana när det gäller användningen av Karmex 80. Såvitt jag förstår är Karmex 80 också klassat i giftklass 2. Det betyder att medlet är ett gift med viss farlighetsgrad. Som kommunikationsministern säger har SJ beslutat att stoppa användningen av Karmex 80 i ett antal områden där markbeskaffenheten är sådan att medlet mycket lätt tränger igenom, dvs. grusoch sandåsar. Det betyder välatt SJ har bedömt att Karmex 80 har en viss farlighet, för om SJ hade gjort en annorlunda bedömning skulle man väl inte ha stoppat användningen ens i dessa områden. Men det finns faktiskt sandoch grusåsar i andra delar av landet där SJ tänker spruta med Karmex 80. Man börjar den här månaden och fortsätter nästa månad. På bandelarna i Hudiksvalls kommun finns dett.ex. mark med sådan beskaffenhet — men där tänker man alltså spruta. Jag förstår inte riktigt logiken i SJ:s handlande. Man stoppar besprutningen i vissa områden där markbeskaffenheten är oroande. Men man tillåter besprutning i andra områden där markbeskaffenheten är precis lika dan. Jag tycker, herr talman, att SJ konsekvent borde stoppa all användning av Karmex 80 tills de definitiva undersökningsresultaten föreligger från lantbruksuniversitetet — det borde kommunikationsministern och jag kunna vara överens om. Och jag vädjar om att kommunikationsministern tar initiativ i den riktningen. Om det behövs kan man under tiden använda andra metoder för att få bort de trädplantor som det handlar om. Hälsovårdsnämnden i Hudiksvalls kommun har också sagt nej till besprutningar inom sin kommun. Jag tycker att man borde kunna ställa sig bakom detta.
Herr talman! De uppgifter som vi på departementet har fått in beträffande SJ:s ställningstagande går ut på att områden med den markbeskaffenhet som jag här beskrivit bör undantas från besprutning denna säsong i avvaktan på utredningens resultat. Jag utgår från att de uppgifterna är riktiga och att man också handlar enligt det besked som man har givit. Produktkontrollnämndens utredning väntas, såvitt jag förstår, bli klar under våren. Skulle utredningen visa att Karmex 80 har negativa effekter som man tidigare inte känt till, utgår jag från att produktkontrollnämnden vidtar de åtgärder som är nödvändiga, t.ex. ändrar regler. I def händelse resultaten ger vid handen att medlet skall förbjudas, skall man rimligtvis göra detta. Det besked som jag har fått och som redovisas i svaret var att SJ skulle undanta vissa områden, med den markbeskaffenhet som jag exakt angav, från besprutning under våren fram till dess att man har utredningens resultat.

Herr talman! Jag har andra uppgifter. Informationschefen för SJ i Gävle harinte uttalat sig om att man exempelvis inom Hudiksvalls kommun, där det finns sådan markbeskaffenhet, nämligen sand och grus, skulle undanta vissa områden från besprutning. Man tänker spruta där. Man har inte gjort några undantag för vare sig Ljusdals eller Hudiksvalls kommun. Sedan vill jag säga att den statliga utredningen, som kallas för kommittén om användningen av kemiska medel i jordoch skogsbruket m.m., nyligen lämnat ett betänkande. Där har majoriteten, bestående av socialdemokrater, vpk-are och folkpartister, sagt att samma bestämmelser som gäller för hushållen i fråga om användande av bekämpningsmedel — alltså endast klass 3 -—-i fortsättningen skall gälla även i fråga om banvallar. Utredningen har — och det är en kvalificerad och kunnig utredning — sagt att Karmex 80 i fortsättningen inte skall få användas. Nu är utredningen ute på remiss, och det må så vara. Men jag anser att den församling som uttalat sig — partikamrater till Curt Boström och mig — är så pass kvalificerad att den vet vad den talar om när den föreslår detta. Borde man inte — det handlar ju om en kort period — kunna avvakta de slutliga resultaten från undersökningen och till dess stoppa all användning av Karmex 80? I och med att man har förbjudit medlet i ett antal områden är man misstänksam mot det. Varför kan man inte vara konsekvent och förbjuda det, tills vi får fram de definitiva forskningsresultaten? Jag tror att det skulle tillfredsställa många människor. Man kan tillämpa mekanisk röjning, om så skulle behövas, när det gäller banvallarna. Så gör man nu i fråga om vägrenarna. Man har frångått kemisk bekämpning där och tillämpar mekanisk röjning. Varför inte också göra det tillfälligt när det gäller banvallarna?
Herr talman! Jag kan bara konstatera att man har gjort dessa iakttagelser vid användande av Karmex 80 under de markförhållanden som jag här beskrivit och som också redovisas i SJ:s skrivning. Besprutningen har därför stoppats på områden med denna typ av markförhållanden i avvaktan på produktkontrollnämndens utredning. Resultaten från utredningen är, såvitt jag kan förstå, nära förestående och kan lämnas någon gång under våren. Det är vad jag har att konstatera. Det är produktkontrollnämnden som skall ta ställning i den här frågan. Jag ifrågasätter ingalunda att det förhåller sig på det sätt som redovisas av den utredning som Bertil Måbrink åberopar. Det är mycket möjligt att de ställningstaganden som gjorts där är riktiga. Men vad jag har att ta ställning till är de resultat som skall redovisas av produktkontrollnämnden, som prövar detta och som skall kunna ge besked i frågan i vår.

Herr talman! Rune Torwald har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att se till att postverket infriar löften om ökad delegering av beslut till lokal nivå samt personalreduceringar inom centralförvaltningen. Postverket har nyligen lämnat ett förslag till regeringen om en ny regional organisation. Enligt verket innebär förslaget att decentraliseringen av verksamheten och delegeringen av beslut och ansvar till den regionala och lokala nivån fortsätter. Organisationsförslaget bygger således på en fortsatt successiv decentralisering från huvudkontoret till linjeorganisationen. Förslaget remissbehandlas f. n. Jag är därför inte beredd att nu kommentera frågan om postens organisation.

Herr talman! Jag tackar inledningsvis kommunikationsministern för svaret, men innan jag kommenterar detta vill jag ge en liten bakgrund. Postverket är f. n. organiserat på en centralförvaltning, sju regionförvaltningar och 59 postområdesförvaltningar enligt ett beslut av riksdagen våren 1976. Antalet förvaltningsenheter skulle minskas från 160 till 59, och vad som fick trafikutskottet att med viss tvekan godta organisationsförslaget 1976 var, att det utlovades en kraftig decentralisering av befogenheter samt att denna skulle leda till en reduktion av personalen med lägst 30 90 vid regionförvaltningarna och lägst 15 96 vid centralförvaltningen. Hur har det gått? Det framgår av följande uppgifter. Siffrorna för 1983 är dock inte jämförbara med övriga. Trots att upplysningstjänsten har haft en vecka på sig, har inte postverket velat ge jämförbara siffror för 1983. Ser man på centralförvaltningen finner man att antalet anställda mellan 1975 och 1978 ökade från 540 till 560, men för 1983 har för centralförvaltningen postgirots personal inte tagits med. Därför blir den sänkning som redovisats inte relevant. Regionförvaltningen har från 1975 till 1978 minskat från 210 till 200 men ökade 1983 till 252. Beträffande de lokala förvaltningarna var siffrorna 920 för 1975, 940 för 1978 och 1 103 för 1983. Den ökningen beror på att man har räknat in även grupper utan administrativ kurs. Trots att den 1976 beslutade organisationen först för ett par år sedan var fullt genomförd och inte ännu lämnat de positiva effekter i form av ökad decentralisering som utlovats, är postverket i full färd med att än en gång omorganisera verket, utan att kunna garantera vare sig påtagliga besparingar eller reducerad personal vid huvudkontoret, som centralförvaltningen nu skall döpas om till. Men i motiveringen för den nya organisationen utlovar man givetvis ånyo decentralisering av befogenheter etc. Men blir det så? Låt mig citera vad som står på s. 6 i postens senaste årsredovisning: ”——— antalet regionförvaltningar utanför Stockholm ökar till 24.” Hurra, hör jag en förtjust allmänhet säga. Det måste bli en kraftig decentralisering! Men vad står det i nästa mening? Jo, ”Regionförvaltningarna får de uppgifter som idag åvilar områdesförvaltningarna på motsvarande orter.” Man vill alltså slopa drygt 30 av de nuvarande 59 postområdena och därmed också koncentrera kvalificerad administrativ personal till nyssnämnda 24 orter. Tror någon då att det blir fråga om en reell decentralisering av arbetsuppgifter? Nej, tvärtom kommer vissa av de kontrollfunktioner som nu åvilar de sju regionförvaltningarna att få överflyttas till huvudkontoret, eftersom de nya regionförvaltningarna inte rimligen kan vara sina egna revisorer! Jag hävdar alltså att det rör sig om vilseledande marknadsföring, när man genom ändrade benämningar söker antyda en decentraliseringsvilja, somi verkligheten maskerar en icke oväsentlig ökning av den redan alltför kraftiga centraldirigeringen inom postverket! Herr talman! Jag måste därför fråga: Tror kommunikationsministern att det leder till ökad decentralisering när man flyttar de väsentliga besluten för postal service i Norrbotten från postmästarna i Kiruna och Piteå till postmästaren i Luleå eller för Västerbottens del från postmästarna i Lycksele och Skellefteå till postmästaren i Umeå? För att inte tala om att postmästaren i Nacka skall besluta i dessa frågor för Gotlands vidkommande!
Herr talman! Det är riktigt att regionförvaltning och centralförvaltning inte minskat så mycket som man tidigare hade tänkt sig. Det är därför man har lagt fram det här förslaget. Jag vill inte i den här situationen tro någonting. Förslaget är ute på remiss, och jag tycker att vi nog är tvungna att säga att Rune Torwald nu har avgett sitt remissvar. Vi får väl avvakta och vänta på de andra som också har rätten att ge sin mening till känna i den här frågan. Sedan får vi med stor sannolikhet anledning att diskutera det här när regeringen så småningom skall lägga fram ett förslag till riksdagen, vilket rimligtvis skall kunna ske under hösten 1983.
Herr talman! Jag tackar för de här yttrandena av kommunikationsministern, som ju är känd som en praktisk och förnuftig människa. Avsikten har varit att försöka varna honom så att han inte blir vilseledd. Det märkliga är att två stora omorganisationer av postverket har startat omedelbart efter det att man har fått en ny generaldirektör som rimligen inte har varit varm i kläderna, utan fått ärva en utredning som han skall ta ställning till omedelbart. Då riskerar man feltramp. Jag skall säga varför jag anser att den här utredningen innebär en vilseledande marknadsföring. På s. 9 i Förslag till ny regional organisation för Posten står att direktkontakterna mellan centralförvaltningen och lokalförvaltningen har ökat starkt. Detta visar att lokalförvaltningarna inte har haft tillräckliga befogenheter, utan dessa har fått söka tillstånd hos centralförvaltningen för erforderliga beslut. Nå, tänker man, då kanske detta rättas till. Går man sedan till s. 13, vad finner man då? Där står: ”Huvudkontorets samverkan med linjeorganisationen förutses komma att förstärkas i Postens nya administrativa organisation.” Det är vackra ord om samverkan. Det innebär att vi här uppe skall tala om vad ni skall göra där nere. Det är inte delegering. Låt mig sedan gå till s. 15 när det gäller de personella konsekvenserna. Där säger man att det i Stockholm kan bli en liten minskning. Man är emellertid mycket vag, och den lilla minskningen vållar inga problem. Pås. 16 redovisar man att man beträffande de lokala förvaltningarna kommer att få ett överskott på administrativ personal. När delegeringen skall öka krävs erfarenhetsmässigt mer kvalificerad personal på lokalnivån, men här skall mani stället få ett stort överskott av administrativ personal. Detta gör att jag tror att förslaget är falskt redovisat. Därför bör kommunikationsministern noggrant pröva förslaget och se vad remissinstanserna säger innan han lämnar något förslag till riksdagen.
Herr talman! Jag ber att få meddela att jag på grund av sjukdom och stor arbetsbelastning inte har tillfälle att svara på dessa båda interpellationer inom föreskriven tid. Jag har med bägge interpellanterna gjort upp om tidpunkt för när svaret kommer att avlämnas.

Herr talman! Erik Hovhammar har frågat mig om jag observerat att även Sverige drabbats av giftiga alger och om jag avser att öka forskningsinsatserna för att komma till rätta med problemet och förhindra spridning. Den 7 december förra året besvarade jag en fråga av Kerstin Anér om åtgärder med anledning av förekomsten av giftalger i svenska insjöar. Av svaret framgick att jag anser det angeläget att uppmärksamt följa frågan om giftalger och att intensifiera pågående undersökningar av algers giftighet och deras påverkan i övrigt på människor och djur. Detta gäller självfallet giftalger såväl i havet som i våra insjöar. Undersökningar och utredningar om giftalger pågår. F. n. övervägs och planeras kompletterande forskningsinsatser och undersökningar rörande giftalger dels inom ett stort, fyraårigt forskningsprogjekt rörande övergödningen av Östersjön och Västerhavet, till vilket naturvårdsverkets forskningsnämnd avsatt 5,4 milj.kr. för de närmaste två åren, dels inom ett av naturvårdsverkets forskningsprojekt kring dricksvatten och hälsa, dels också inom verksamhet som bedrivs av statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. Jag bedömer att pågående och planerade svenska undersökningsoch forskningsinsatser rörande giftalger i kombination med det internationella forskningssamarbete som förekommer på området f.n. har en ändamålsenlig omfattning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret på den fråga som jag har ställt. Bakgrunden till min fråga är i korthet att länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän har vänt sig till naturvårdsverket för att få pengar till en permanent kontroll av vattnet på västkusten. Man menar att det är ytterst väsentligt att i god tid hinna slå larm, om giftiga alger är på väg. Det som gör att man nu vill ha en ständig kontroll av vattnet på västkusten är att en del giftalger har förekommit och att de kan döda även människor. Det bör påpekas att dödsfall bland människor har förekommit i både Japan och USA. I de länderna har man nu en sträng kontroll. Ännu allvarligare för vår del är emellertid att giftalger har konstaterats i vissa svenska insjöar, i Lilla Ullevifjärden i Mälaren, i Östra Ringsjön i Skåne ochisjön Ören nordväst om Åtvidaberg. Troligen finns giftalger också i vissa andra sjöar. Varifrån dessa alger kommer vet man inte. Jag noterar med glädje att jordbruksministern har observerat det här problemet, att vissa aktiviteter förbereds och att en del är på gång. Man överväger, som det heter, ”kompletterande forskningsinsatser och undersökningar”. Men det saknas — och det är det som länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län trycker på — en fast tjänst som marin växtplantolog. Det föreligger faktiskt ett mycket stort behov av en sådan tjänst när det gäller forskning om främst marin växtplankton. Jag skulle vilja komplettera min fråga till jordbruksministern: Anser statsrådet att de aktiviteter som nu är på gång även kan innefatta den fråga som länsstyrelsen tagit upp och som främst gäller invandringen av nya typer av dinoflagellater? Många anser att ett ordentligt kontrollsystem behöver byggas upp för att sättas in vid de tidpunkter då algblomning kan väntas. Anser alltså statsrådet att vad han skisserat i svaret jämväl täcker in den fråga som länsstyrelsen ställt och som många i dag är mycket intresserade av att få ett svar på?
Herr talman! Jag menar att de forskningsinsatser, det utredningsarbete och den planering som pågår också täcker in den fråga som Erik Hovhammar nu speciellt vill ha belyst. Detta med dinoflagellater är ett välkänt problem och en av anledningarna till att det här forskningsoch utredningsarbetet pågår.
Herr talman! Jag får väl fatta svaret på det sättet att herr statsrådet inte f. n. kan lämna något besked om möjligheten att få en enda fast tjänst som marin växtplantolog, som ju var vad jag närmast tog upp, utan att herr Lundkvist anser att de åtgärder man nu vidtar jämväl skall täcka in det arbete som en sådan plantolog rätteligen borde utföra.
Herr talman! Som Erik Hovhammar säkerligen förstår har jag inte här tagit ställning till behovet av vissa enskilda tjänster, utan vad jag har redovisat är det programarbete som pågår och det forskningsoch utredningsarbete osv. som bedrivs. Sedan får det prövas i vilken mån man med tjänster behöver täcka de behov av åtgärder av olika karaktär som anses föreligga.
Herr talman! Jag tackar för de här kompletterande synpunkterna, och jag skall självfallet med intresse följa frågan. För den händelse resultatet inte blir vad jag och många med mig önskar ber jag att få återkomma.

Herr talman! Wiggo Komstedt har ställt frågor om upptagning av bränntorv till husbehov. Enligt vad han påstår gör tvivelaktiga naturvårdsintressen att möjligheten till sådan torvbrytning nu stoppas på vissa markområden. Han frågar därför om jag anser det riktigt att denna gamla hävd till husbehovstäkt kvarstår och inte onödigtvis stoppas av myndigheter. De myndigheter det här är fråga om är i första hand länsstyrelserna. Dessa har att i de särskilda fallen väga intresset av husbehovstäkt mot naturvårdsintresset. Enligt naturvårdslagen krävs det inte tillstånd för husbehovstäkt. Länsstyrelsen kan emellertid genom föreskrift i beslut om naturreservat stoppa husbehovstäkter, om detta behövs för att trygga ändamålet med reservatet. Jag anser att länsstyrelserna behöver ha denna möjlighet. Wiggo Komstedt frågar vidare om jag anser att torven som energikälla bättre bör utnyttjas även i småskalig form. Jag vill som svar betona angelägenheten av att torv på olika sätt kommer in i vår energiproduktion. Det skulle föra alltför långt att i detta sammanhang utveckla vilka energialternativ som samhället främst bör stödja. Jag vill dock framhålla att enligt uttalanden i riksdagen skall en ökad torvbrytning kunna ske. Torvbrytning måste emellertid ske med beaktande av miljöoch naturvårdsintressen.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställt frågan är att det i vårt land finns ett antal markområden som är torvmossar. De ägs enskilt eller — ganska ofta — av ett större eller mindre antal markägare tillsammans. Som framgår av frågan har man på många ställen sedan urminnes tider från dessa områden tagit bränntorv till husbehov. Men sedan mitten av 1950-talet har denna möjlighet inte utnyttjats särskilt mycket, beroende på att vi har haft tillgång till annan billig och bekvämare energi. I den framtida energiförsörjningen kan emellertid även den småskaliga torvbrytningen bli aktuell, och jag anser därför att statsmakterna bör uppmuntra den här verksamheten i stället för att försvåra eller i vissa fall rent av förbjuda den. På en del orter är det tvivelaktiga intressen som nu försöker sätta krokben för denna torvbrytning. Många tycker, med all rätt, att det är svårt att förstå varför vissa områden skall ”räddas”, när man redan har tagit markområdena i anspråk och skadan kan anses redan vara skedd — om det nu är en skada att använda naturresurser. I dagens situation tror jag det är väldigt viktigt att regering och riksdag slår fast, att praktiskt användande av våra naturresurser inte skall stoppas av tvivelaktiga intressen och byråkrati. Nu säger jordbruksministern i svaret att länsstyrelserna kan stoppa den här verksamheten, om det behövs för att trygga ändamålet med naturreservat. Min fråga blir då: Skall detta tolkas så, att jordbruksministern inte är beredd att ingripa till förmån för enskilda människor när det gäller övergrepp från länsstyrelsernas sida, då det kan anses befogat? Det är i så fall med beklagande jag konstaterar detta. På min andra fråga säger jordbruksministern att det är angeläget att man tar till vara den energiresurs som torven utgör och pekar också på det uttalande som riksdagen har gjort om att ökad torvbrytning skall kunna ske. Men i sin sista mening tar jordbruksministern tillbaka allt detta och framhåller att det är angeläget att torvbrytning sker med beaktande av miljöoch naturvårdsintressena. Visst skall sådana hänsyn tas, men utgångspunkten för min fråga är ju områden där man redan genomfört torvbrytning men där uppehåll gjorts av sådana skäl som jag har redovisat. Jag vill få ett svar på min fråga om det angelägna i detta.
Herr talman! Det är klart att det kan råda delade meningar om vad som i det här sammanhanget skall vara skyddsvärt ur naturvårdsintressets synpunkt liksom om vad som är rimligt med tanke på den enskildes önskemål om att få utnyttja en torvtäkt till husbehov. Men dessa frågor kan ju inte prövas så generellt som jag har en känsla av att Wiggo Komstedt vill att jag skall uttala mig för här i riksdagen. De får i stället prövas i den ordning som lagstiftningen föreskriver, där länsstyrelserna alltså har möjlighet att göra en bedömning. Om en länsstyrelse enligt lagen gör ett ingripande i dessa sammanhang, får den som inte är nöjd med länsstyrelsens ställningstagande i sin tur anhålla om att få frågan prövad genom besvär. Först i den mån som ärenden av denna karaktär kommer på mitt bord har jag möjlighet att göra en bedömning av huruvida den ståndpunkt som länsstyrelsen eventuellt har intagit kan anses vara skälig eller ej. Någon annan möjlighet att ge svar på den här typen av frågor har jag inte.
Herr talman! Nej, jag vet alltför väl, herr jordbruksminister, att det är mycket svårt att göra ett generellt uttalande. Det gäller beträffande det mesta i det politiska livet, så även i denna fråga. Men vad jag är ute efter är om jordbruksministern är beredd att ställa upp för de människor som nu brottas med vissa bekymmer. Det är bara att konstatera att länsstyrelserna ibland är byråkratiska myndigheter och kanske inte alltid bara ser till de enskilda människornas intressen, vilket vi som politiker måste göra. Även länsstyrelserna kan naturligtvis göra fel, så att en konfliktsituation uppstår. Det är inte alltid så lätt för den enskilde i sådana sammanhang. Det handlar här ofta om mycket svaga enskilda människor eller, som jag redovisat, sammanslutningar av sådana. Det är svårt för dem att hantera överklaganden osv., och ibland ger de upp när de tvingas konstatera detta. De tycker kanske då att de har mött ett dåligt gensvar hos politikerna. Min fråga gäller alltså om jag kan få ett besked från jordbruksministern att han är beredd att till enskilda människors gagn ompröva beslut på detta område, om det skulle befinnas angeläget att göra detta i fall där en länsstyrelses naturvårdsenhet har handlagt ett ärende på ett orättvist sätt. Vad jag närmast vill veta är om vi har en regering som är beredd att ta hänsyn till enskilda människors möjligheter att försvara sig mot byråkraterna.
Herr talman! Jag är självfallet beredd att i ärenden av den här karaktären, lika väl som i ärenden av annan karaktär, förutsättningslöst pröva de besvär som kan komma att anföras och som av det skälet kommer på mitt bord. Men jag kan ju inte i förväg inta en ståndpunkt till den ena eller den andra partens förmån.
Herr talman! Låt mig erinra om att det i detta sammanhang inte är fråga om tillstånd att öppna en torvtäkt. Det kan finnas starka naturvårdsskäl för att så inte skall få ske. Vad jag har åberopat i min fråga är områden där man för kanske bara 25 år sedan bröt torv. Det gäller alltså områden som redan är ”skadade” och där man kanske inte har anledning att se så snävt på dessa aspekter. Jag menar att man måste se annorlunda på dessa frågor och att de inte bör bli föremål för samma generella bedömning som när det är fråga om att ta upp en helt ny täkt, t.ex. sådana stora täkter som vi i energisammanhang diskuterar här i riksdagen.

Herr talman! Per-Ola Eriksson har frågat mig om jag avser att till årets riksmöte lämna någon proposition om statligt stöd till jordbruket i norra Sverige. Kommittén för översyn av stödet till jordbruket i norra Sverige överlämnade i oktober 1982 sitt betänkande Statligt stöd till jordbruket i norra Sverige. Betänkandet har remissbehandlats. Jag har nyligen tillsatt den kommitté som skall ha till uppgift att utforma en livsmedelspolitik. De frågor som behandlas i betänkandet bör ingå som ett led i detta arbete. Jag avser därför att föreslå regeringen att betänkandet överlämnas till 1983 års livsmedelskommitté.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

Jag tycker därför att det är förvånande att jordbruksministern tydligen inte är beredd att föreslå en uppräkning för nästa budgetår — det är så jag tolkar svaret. Jordbruksministern hänvisar till livsmedelskommittén. Dessutom har jordbruksministern i dens.k. prispropositionen sagt att han därvid också har beaktat att åren 1980, 1981 och 1982 fick Norrlandsjordbruket en årlig uppräkning. Dessa uppräkningar är absolut nödvändiga för att det norrländska jordbruket skall leva vidare. Om jordbruksministern vill fundera vidare på de allmänna åtgärder som Norrlandsstödsutredningen föreslår är ju en sak, men jag tycker inte att det finns skäl att gömma sig bakom livsmedelskommittén när det gäller frågan om indexuppräkning av Norrlandsstödet. Jag vet att samma sak tycker också de norrländska jordbrukar na. Detta betyder ingenting annat än att det mycket hårt trängda Norrlandsjordbruket kommer i en ännu sämre belägenhet. Jag tycker inte heller att jordbruksministerns ställningstagande — om jag nu har tolkat det rätt — stämmer med de uttalanden som jordbruksministern har gjort, t.ex. i direktiven till livsmedelskommittén, där jordbruksministern mycket positivt uttalar sig om det norrländska jordbrukets regionalpolitiska betydelse. Jag vill därför ta tillfället i akt att vädja till jordbruksministern att tänka om — ännu återstår ju någon kompletteringsproposition som regeringen skall lägga fram. Ge Norrlandsjordbrukarna en indexuppräkning på ca 30 milj.kr., det är mycket väl använda pengar! Om man inte ger denna indexuppräkning kommer det att bli mycket svårt för en hel del norrländska jordbrukare att orka med att fortsätta. Och som jordbruksministern vet, ser ju den norrländska arbetsmarknaden inte alltför ljus ut. Jag tror att 30 milj.kr. i indexuppräkning till Norrlandsjordbrukarna sammantaget blir, om man ser på totalbudgeten, en bra affär för statskassan. Jag vädjar avslutningsvis än en gång: Se till att regeringen i sin helhet tänker om, så att vi får en uppräkning också nästa år!
Herr talman! Det sker, som Börje Hörnlund säkerligen vet, en uppräkning i nästa års budget med 18 milj.kr., men den uppräkningen är betingad av produktionsutvecklingen. Anledningen till att livsmedelskommittén skall studera denna fråga är att stödet ursprungligen är tillkommet för att särskilda insatser behöver göras i Norrland med hänsyn tagen till de speciella omständigheter som råder i Norrland i förhållande till det övriga landet. Det nämnda utredningsbetänkandet är nu ute på remiss. Men eftersom översynen måste göras mycket snabbt — vi skall ju ha den klar redan till jordbruksavtalet för 1984 — har jag ansett det vara både naturligt och angeläget att den livsmedelspolitiska kommittén får göra en bedömning av underlaget för de jämförelser som man i fortsättningen har skäl att göra mellan Norrland och det övriga landet. När det gäller indexuppräkningen kan jag generellt säga att vi, som Börje Hörnlund vet, befinner oss i en utomordentligt besvärlig ekonomisk situation i hela landet. Den uppgift som vi i första hand är synnerligen angelägna om att kunna genomföra är att motverka en fortsatt inflationistisk utveckling. Jag misstänker att vi kan vara överens om att den ekonomiska utveckling som vi har haft under senare år inte minst har drabbat det svenska jordbruket. Naturligtvis har också de norrländska jordbrukarna haft känning av denna. IT akt och mening att försöka motverka risken för en fortsatt inflationistisk utveckling ser vi, på alla fält, över konsekvenserna av de automatiska indexuppräkningarna. Det kant.o.m. hända att vi genom den automatiska indexuppräkning som sker på alla områden medverkar till en fortsatt inflationistisk utveckling. Det är i detta sammanhang som vi inte anser att vi kan undanta jordbruket. Vi måste se över på vilket sätt vi skall kunna kompensera för de kostnadsfördyringar som kommer på olika områden samt Nr 116 hur vi skall kunna göra det på ett sådant sätt att vi verkligen motverkar risken för en fortsatt inflationistisk utveckling.
Herr talman! Jag skulle i mitt anförande ha sagt att Per-Ola Eriksson ligger sjuk hemma i Norrbotten. Det är därför som jag tar emot svaret. Också centerpartiet har i en partimotion diskuterat problemet med indexuppräkningar när det gäller budgetens kostnadssida. Och jag har personligen medverkat till ett avtal för landstingen som såvitt jag förstår kostar oss 700 milj.kr. på grund av att vi icke får sedvanligt index. I det norrländska jordbruket är arbetstiden oerhört lång och lönsamheten mycket svag — jag pratar ju om en liten del av jordbruket. Därför står faktiskt min vädjan kvar. Jag hoppas att det går att göra något för just det norrländska jordbruket. Om åtgärder på grund av att nya kemiska bekämpningsmedel kan komma till användning
Herr talman! Jag är medveten om situationen för det norrländska jordbruket. Jag tvingas tyvärr konstatera att det i dag är många grupper i samhället som har denna typ av indexuppräkning och som också befinner sig i bekymmersamma situationer. När vi nu vill försöka se över indexuppräkningarna från utgångspunkten att motverka risken för en inflationistisk utveckling som är till skada för hela samhället är det mycket svårt att undanta en speciell grupp. Därför har vi stannat vid den ståndpunkt som jag här har redovisat.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder i anledning av att en ny grupp av kemiska medel får användas i landet. John Andersson tar i frågan upp ett beslut av produktkontrollnämnden om ett visst bekämpningsmedel. Som jag nyligen framförde i ett svar på en annan fråga av John Andersson om bekämpningsmedelsregistrering är det produktkontrollnämnden som enligt lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor har till uppgift att pröva dessa ärenden. Det är nämnden som har att bedöma ett medels hälsooch miljöeffekter med hjälp av den vetenskapliga dokumentation som registreringssökanden har att redovisa. Allmänt är regeringens målsättning att användningen av kemiska bekämpningsmedel skall begränsas så långt det är möjligt. Utredningen om användningen av kemiska medel i jordoch skogsbruket har för några dagar 45 Om åtgärder på grund av att nya kemiska bekämpningsmedel kan komma till användning sedan avlämnat sina slutförslag till regeringen. På grundval av utredningens material och av de förslag som den nyligen tillsatta kemikommissionen skall lämna kommer regeringen att pröva vilka förändringar av nuvarande lagstiftning och prövningsförfarande som kan behöva göras för att förbättra kontrollen av kemikalieanvändningen.

Herr talman! Jag får först tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. I början av svaret lämnas en redogörelse för hur gången är när det gäller registrering av kemiska bekämpningsmedel. Detta kan jag vid det här laget. Om man nu har en så uttalad målsättning som regeringen sägs ha då det gäller användningen av kemiska bekämpningsmedel att man så långt möjligt skall försöka begränsa dessa, tycker jag att det är märkligt att man kryper bakom registreringsförfarandet. Det är ändå på det sättet att regeringen har möjlighet att själv ta initiativ i dessa frågor, och så har också skett förr. Detta bekämpningsmedel, som jag har ställt frågan om, skiljer sig rätt väsentligt från andra bekämpningsmedel som debatten många gånger gäller. Detta medel har en mycket hög giftighet — det har ett LD 50-värde på 5,4 gram. Man kan alltså med fog påstå att det är en ny grupp bekämpningsmedel som börjar användas. Anledningen till att kravet har växt sig så starkt för att få använda detta medel är en ensidig potatisodling. Man får inte bukt med nematoderna genom detta medel. Man håller dem i schack, så att man inte får någon nämnvärd skördeminskning. Om man vill minska antalet nematoder i marken är det resistenta sorter och en varierad växtföljd som är den bästa metoden. Det blir en form av premiering av vanvård, när man får tillämpa ensidig odling och på grund av denna får ta till så kraftiga och giftiga bekämpningsmedel som det här är fråga om. Jag tycker inte heller att det är i överensstämmelse med den uttalade målsättningen att säga att vi nu skall vänta på vad kemikommissionen säger innan vi vidtar åtgärder. Det här är ett kemiskt medel av den karaktären att det är tid att vidta åtgärder omedelbart, om man har en sådan här målsättning.
Herr talman! Jag vidhåller ett prövningen av dessa frågor skall ske i den ordning som lagstiftningen föreskriver. Sedan har riksdagen och regeringen möjligheter att ta de initiativ som man önskar ta för att få en förändring av denna ordning och få en omprövning av lagar och bestämmelser. Jag har i mitt svar till John Andersson redovisat de åtgärder som regeringen vidtar i detta sammanhang för att få denna prövning till stånd.
Herr talman! Men det är ändå regeringen som ytterst är ansvarig för den här frågan. Jag tycker det är litet fegt att krypa bakom produktkontrollnämnden i det här fallet. Om regeringen har en uttalad målsättning på detta område, då bör regeringen enligt min mening också vidta åtgärder, om man uppfattar införandet av nya bekämpningsmedel såsom stridande emot denna uttalade målsättning. Jag tycker inte att man i det här fallet behöver avvakta kemikommissionen. I många frågor som sammanhänger med kemiska bekämpningsmedel bör man avvakta resultatet av kommissionens arbete och de åtgärder som den kommer att föreslå, men här handlar det om något nytt. Vi beträder här ett nytt område, och jag tycker därför att regeringen med verkligt allvar bör pröva om det är nödvändigt att använda dessa bekämpningsmedel och om man inte i stället skall använda de metoder som är de bästa, nämligen växtföljd och resistenta sorter.

Herr talman! Något av det allra viktigaste för oss människor är att ha ett arbete. Det är också viktigt att vi upplever att arbetsuppgiften är meningsfull. Detta har sagts många, många gånger tidigare i denna kammare, och ändå tål det att upprepas och understrykas. Runt om i landet sprider sig oron. Skall den som nu är arbetslös få tillbaka sitt arbete? Skall den som blir klar med värnplikten få ett arbete? Hur blir det när yrkesutbildningen är klar? Men det är inte bara de arbetslösa som med oro ser på de ökande arbetslöshetssiffrorna. De som har arbete upplever hotet allt närmare: i morgon kan det gälla mig. Vi politiker arbetar till vardags med flera politiska problem. Men jag tror att de flesta av oss upplever arbetslöshetsproblemet som det kanske allra största och mest svårlösta. Jag vet också att varje politiker och varje riksdagsman vill göra allt för att lösa problemet, men när det gäller sättet att lösa det skiljer vi oss åt. Viledamöter och suppleanter i riksdagens arbetsmarknadsutskott har med utskottskansliets hjälp producerat ett betänkande som nu utgör ett underlag för den här debatten. Betänkandet är 160 sidor tjockt. Tryckfelen är bara tre, sägs det, och inte särskilt lustiga f. ö. Utskottets hemställan omfattar 95 beslutspunkter, och de 46 reservationerna ger uttryck för de delade meningar som finns om hur arbetslöshetsproblemet skall lösas. Inledningsvis i betänkandet redovisas några uppgifter om utvecklingen på arbetsmarknaden. Det gäller det totala antalet sysselsatta, antalet anställda i tillverkningsindustrin, antalet deltidssysselsatta osv. Jag skall begränsa mig, herr talman, till att bara redovisa att antalet arbetslösa enligt den senaste undersökningen är 155 000, vilket motsvarar 3,6 Z6 av arbetskraften. I februari 1982 var antalet 135 000, dvs. 3,1 90 av arbetskraften. Antalet öppet arbetslösa ungdomar under 25 år har dess värre också ökat och är nu 50 000. Till dessa öppet arbetslösa kommer 183 000 personer som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jämfört med februari 1982 innebär detta en ökning med 32 700. För oss svenskar är dessa siffror höga och mycket oroande. Om man jämför med länder i Europa, finner vi att vår öppna arbetslöshet ändå ligger på relativt låg nivå. Men den verkliga, totala, arbetslösheten — i vilken de i det arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogrammet är inräknade — ligger i nivå med arbetslösheten i jämförbara länder inom OECD-området. Denna jämförelse ger anledning till stor oro för framtiden. Situationen är verkligen allvarlig. Oron minskar sannerligen inte när man granskar vad regeringen har gjort sedan i oktober. Ni har faktiskt haft några månader på er. Vi minns mycket väl hur ni sade: Bara vi får makten, skall allt ordna sig. Jag förmodar att ni nu upplever att det inte var så lätt. Löftespolitik kan resultera i framgång i ett val. Men, sanna mina ord, den sortens löftespolitik ger tillfälliga valframgångar. När man lovar väljarna sådant som man inte kan hålla på längre sikt, kan framgångarna så småningom utebli. Regeringens ekonomiska politik har hittills inneburit en kraftig åtstramning av den privata konsumtionen, som går ut över löntagarna. Det är bl.a. handelssektorn som nu drabbas, med varsel och friställning av arbetskraft som konsekvens. Arbetsgivaravgifterna höjs, vilket, tillsammans med ett inte tillräckligt återhållsamt löneavtal, ökar arbetskraftskostnaderna och kanske grusar förhoppningarna om nya jobb. Vad hjälper det att devalvera kraftigt, när andra, motverkande åtgärder innebär att man inte kan tillgodogöra sig effekterna? Under innevarande budgetår satsas ca 16-17 miljarder kronor på arbetsmarknadsverkets verksamhet. Fortsätter arbetslösheten att öka, vilket vi tyvärr måste räkna med, skall det väl satsas lika mycket nästa budgetår och även nästa. Man kan med andra ord föreställa sig de jättesatsningar som kommer att krävas under hela mandatperioden och inte minst de ytterligare miljardbelopp som vi måste låna. Budgetunderskottet ökar, skulderna ökar och ränteutgifterna ökar. Och satsningarna är inte offensiva. Det är klart defensivt att tvingas satsa på ”konstgjord” sysselsättning. Resonemanget kan förefalla hjärtlöst, men ingen är betjänt av en förskönad beskrivning av den kris som vi befinner oss i. Ju mer krismedvetna vi blir, desto klarare kan vi se på alternativa lösningar. Detta gäller inte minst arbetsmarknadens parter, som också måste ges möjlighet att ta ansvar för företagens lönsamhet och deras förmåga att skapa meningsfyllda arbetsuppgifter. Löneutvecklingen och avtalsuppgörelserna under de gångna tio åren belyser hur det kan gå, när parterna förhandlat utan att egentligen behöva ta ansvar för att det totala antalet arbetstillfällen minskar. Jag tror att allt fler politiker nu tröttnat på att spela rollen som ”städgumma”. Mot bakgrund av detta kommer frågan om arbetsmarknadspolitikens roll att aktualiseras alltmer. Vi är väl alla överens om att arbetsmarknadspolitiken under normala tider, när ekonomin är sund och när företagen går med tillräckligt höga vinster, utgör ett slags buffert. Vid konjunktursvängningar skall den lösa de tillfälliga problemen på arbetsmarknaden. Vid strukturförändringar skall den utgöra ett stöd. Men hur skall vi se på arbetsmarknadspolitikens roll när samhällsekonomin befinner sig i kris och när arbetslöshetssiffrorna bara ökar? Självfallet skall samhället ställa upp för de människor som förlorar arbetet. Men räcker detta? Räcker miljarderna? Är lånemöjligheterna hur stora som helst? Var och en i denna kammare vet att det finns en gräns. Arbete på sikt måste skapas på annat sätt. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Hur ser ni på det långsiktiga problemet mot bakgrund av att budgetunderskottet inte får öka, att låneverksamheten måste begränsas, att vi inte har råd med hur stora ränteutgifter som helst och att inflationen måste pressas ned så mycket som möjligt? Vi moderater har tidigare hävdat att vi i en sådan här situation måste vara mera flexibla. Vi måste pröva okonventionella lösningar. Prestige får inte vara ett hinder. Det allt överskuggande är att skapa riktiga arbeten, att få i gång det svenska näringslivet, att sakta och metodiskt minska de offentliga utgifterna till förmån för verksamheten i den enskilda sektorn. Moderata samlingspartiets förslag om att bygga ut och utveckla det gamla lärlingssystemet är ett exempel på att vi okonventionellt och utan prestigebindningar har velat granska grundorsakerna till den stora ungdomsarbetslösheten. Förr slussades ungdomarna in i arbetslivet på ett naturligt sätt. Varför sker inte detta i dag? Nära 100 000 ungdomar är öppet arbetslösa eller föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Denna siffra talar sitt tydliga språk. Med svenska mått mätt är detta ett allvarligt misslyckande. Varje dag minskar framtidstron hos många bland de unga. Varje dag ökar desperationen. Varje dag ökar pessimismen och depressionen. Visst är det bra att anslå miljarder till det arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogrammet. Men vad gör arbetsmarknadsministern om antalet arbetslösa ungdomar är 150 000 nästa år? Vad gör ni om ni inte får låna fler miljarder? Jag är medveten om att statsrådet måste vara oerhört restriktiv mot att bevilja pengar än hit och än dit. Men en sak har statsrådet råd till, nämligen att förutsättningslöst granska och diskutera konstruktiva förslag, även om de råkar komma från oppositionspartierna. Inte så sällan förekommer det att ett regeringsparti beskyller ett oppositionsparti för att bara skälla och kverulera och sakna konstruktiva förslag. Men förslaget om en utvecklad lärlingsutbildning är ett konstruktivt förslag. Förvisso ligger förslaget också inom utbildningssektorn och skall diskuteras även i de sammanhangen. Men gränsen mellan de utbildningspolitiska och arbetsmarknadspolitiska effekterna är faktiskt ganska suddig. Jag hoppas att arbetsmarknadsminister tar tillfället i akt och säger något konstruktivt om ett konstruktivt förslag. Hur kommer det sig att ungdomsarbetslösheten i Österrike är låg? Förklaringarna är flera. Men en är att man har ett väl utbyggt lärlingssystem. Det socialdemokratiska partiet i Österrike har inte sett något ideologiskt hinder, såvitt jag förstår. Eller är förklaringen den att man inte är tillräckligt renlärig, sett med svenska socialdemokratiska ögon? Å andra sidan: Vad prioriterar ni — renlärighet och stor ungdomsarbetslöshet eller en praktisk, konstruktiv syn på problemen och fler ungdomar i arbete? Det kan väl ändå inte vara så att frågan om ingångslönerna är det stora hindret. Tänk på de många socialdemokratiska arbetare och hantverkare som lärt upp ungdomar och lärlingar i decennier tillbaka. Tänk på alla de socialdemokratiska småföretagare som för 20-30-40 år sedan tyckte att det här var ett bra system. Jag vet inte om de är lika många i dag, men det fanns ändå ganska många sådana på den tiden, som tyckte att detta system var bra. Ungdomarna fick lära sig ett yrke. De uppfostrades av sina äldre arbetskamrater på arbetsplatsen. De hade ett stöd på sin väg in i vuxenlivet och in i arbetslivet. F. ö. har ju redan ett statsråd uttalat sig ganska positivt om problemet med ingångslönerna. Jag uppfattar saken så att ni kan diskutera den här frågan. Eller ser ni socialdemokrater ett hinder i systemets mångfald? I ett lärlingssystem måste ju utbildningsplanerna vara många och olika, dvs. anpassas till alla de skilda förhållanden och krav som gäller i olika yrken och på olika arbetsplatser. Dock är ju arbetslivet oerhört mångfasetterat. Men jag måste alltså fråga arbetsmarknadsministern om ett lärlingssystem — och ett utbyggt sådant — inte uppfyller kraven på de konformistiska inslgen i er ideologi och samhällssyn? Är det detta som lägger hinder i vägen? Vi moderater har, som sagt, lagt fram en skiss till hur ett utbyggt lärlingssystem skulle kunna utformas. Den är inte fullkomlig. Den kan diskuteras. Jag vill med tillfredsställelse konstatera att vi är eniga på den borgerliga sidan om att kraftfulla åtgärder måste sättas in för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Men självfallet vill också centerpartiet och folkpartiet diskutera den slutliga utformningen av ett utbyggt lärlingssystem. De har i alla fall ställt sig bakom tanken. I den här frågan — som jag tycker är en av huvudfrågorna i dagens debatt — sträcker jag ut handen, arbetsmarknadsministern. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till alla de reservationer i betänkandet som moderaterna stöder med sina namn.

Herr talman! Alla människors arbete är den mest centrala förutsättningen för att vi skall nå en balans i den svenska ekonomin. Ett förverkligande av den målsättningen förutsätter en politik med en stram hushållning med våra ekonomiska tillgångar och naturresurser, teknisk utveckling och förnyelse av produktionsapparaten samt en rättvis fördelning av produktionsresultat och regional balans. Sverige har bättre än praktiskt taget varje jämförbart land kunnat värja sig mot den internationella massarbetslösheten. Att arbetslöshetstalen i många industriländer varit både tre och fyra gånger större än i vårt land visar att regeringspolitiken 1976-1982 relativt sett varit mycket framgångsrik. Antalet sysselsatta ökade mellan åren 1976 och 1982 med ca 130 000. Hela nettoökningen ligger på att kvinnorna i ökad utsträckning har kunnat komma ut på arbetsmarknaden. Denna utveckling har åstadkommits under den tid som centern varit i regeringsställning. Centerpartiets ambitioner sträcker sig ändå längre än till de uppnådda resultaten. För drygt ett år sedan stod nuvarande arbetsmarknadsministern här i talarstolen och riktade frän kritik mot att den dåvarande regeringen medvetet förde en politik som ledde till ökad arbetslöshet. Anna-Greta Leijon sade, att den dåvarande regeringen i ökande grad tolererade arbetslösheten. Det finns då anledning att bara i all vänlighet påminna arbetsmarknadsministern att antalet öppet arbetslösa i februari månad i år - tyvärr var ca 20 000 fler än vid motsvarande tid förra året. Ifrån centerpartiets sida skulle vi aldrig beskylla den socialdemokratiska regeringen för att medvetet föra en politik som leder till ökad arbetslöshet. Vi är övertygade om att ni gör så gott ni kan, men det ger ändå inte ett tillfredsställande resultat. Sverige är ett högt industrialiserat land. Vi är starkt beroende av hur utvecklingen är i andra länder och vilka möjligheter vi har att finna avsättning för våra produkter. Den socialdemokratiska politiken bygger på att höstens devalvering skall vara så framgångsrik att Sverige väsentligt kan öka sin export och sin andel av världsmarknaden. Om exportframgångarna inte blir vad socialdemokraterna förväntar sig, finns en betydande risk att vårt land snabbt kommer att nå de arbetslöshetstal som flertalet av de västliga industriländerna nu har. Förutsättningen att då genom traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärder begränsa dessa problem är små. I en internationell jämförelse finns det, som jag sade inledningsvis, anledning notera att vi hittills har klarat oss bra. Den jämförelsen kan göras både mot det socialistiskt styrda Frankrike och det konservativt styrda England. Anna-Greta Leijon citerade också Ernst Wigforss i förra årets debatt och hans tänkvärda ord ”Har vi råd att arbeta?”. Ifrån centerns sida svarar vi obetingat ja på den frågan. Det är viktigt att vidtaga alla åtgärder för att bereda människor ett arbete. Därför måste samhället på olika sätt underlätta företagsamheten och skapa grunden för en bibehållen industrisysselsättning.

Det är nödvändigt att vi får en vändning när det gäller industrisysselsättningen, och därför delar vi inte arbetsmarknadsministerns uttalande i TCO-tidningen i höstas om att det kanske inte är nödvändigt att öka antalet anställda inom industrisektorn. Anna-Greta Leijon kritiserade vidare den förra regeringen för att ha lassat över en lång rad av sina problem på kommunerna när det gäller att klara sysselsättningen. De ekonomiska åtgärder som den förra regeringen vidtog låg på en helt annan nivå än de åtgärder som den nuvarande regeringen vidtar när det gäller att försämra kommunernas ekonomi och därmed möjlighet att upprätthålla sysselsättningen. De socialdemokratiska talarna är av förståeliga skäl tysta om detta förhållande. Nu är också skallet från de fackliga organisationerna på den offentliga sektorn borta. Tidigare talade man om konfiskering, men det gör man inte längre, trots att beloppen nu är betydligt högre. Kan det möjligen bero på vilket eller vilka partier som sitter i regeringen? Problemen för kommunerna att klara sysselsättningen kommer att öka. Den undermedicin som socialdemokraterna påstod sig ha i oppositionstid, och inte minst under valrörelsen, har man inte lyckats plocka fram — helt enkelt därför att den inte finns. Siffran för industrisysselsättningen i januari månad var den lägsta som noterats, nämligen 970 000. Närmare 140 000 är deltidssysselsatta av arbetsmarknadsskäl — även detta en rekordsiffra. Jag nämner dessa siffror bara som ett bevis för att socialdemokraterna inte har kunnat infria de utfästelser och förhoppningar som svenska folket fick före valdagen i september månad 1982. Ungdomarna är den grupp i samhället som har det svårast. Trots att betydande insatser gjordes av den förra regeringen för att förbättra situationen, så återstår ännu mycket. Det är därför som vi från centerns sida har återupprepat vårt krav på ett program för att bereda alla ungdomar upp till 21 år arbete, utbildning eller praktik. Tyvärr har antalet arbetslösa ungdomar under 25 år ökat med närmare 5 000 i jämförelse med samma tid förra året. Därför är vi förvånade över att utskottsmajoriteten har avvisat våra förslag. Jag skulle vilja ställa en fråga till arbetsmarknadsministern: Vilka planer har ni i kanslihuset för att förbättra ungdomarnas situation med tanke på att det i februari månad var närmare 100 000 ungdomar under 25 år som antingen var arbetslösa eller i beredskapsarbete? Från centerns sida har viireservation 7 angivit tänkbara vägar för att öka ungdomarnas möjligheter att få en förbättrad situation. Vi är medvetna om att vi inte på alla punkter är så där klara och precisa, men det är ändå tankegångar och synpunkter som ligger i linje med att vi bör öka förutsättningarna för att bereda ungdomarna någonting att syssla med. Med tanke på situationen på arbetsmarknaden är det nödvändigt att vidmakthålla en hög kapacitet och beredskap för beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Dä ör har vi i stort ställt oss bakom regeringens förslag när det gäller dessa satsningar. Ett genomförande av den moderata politiken skulle otvetydigt leda till en kraftigt ökad öppen arbetslöshet, något som vi från centerns sida inte kan acceptera. Vi noterar det motsatsförhållande som tycks råda mellan moderaternas reservationer 6 och 7. I den förstnämnda säger man: ”Att ge kommunerna utökat ansvar för sysselsättningen riskerar att ge förstärkta inlåsningseffekter på arbetsmarknaden. Detta skulle motverka nödvändig yrkesmässig och geografisk rörlighet och binda människor kvar i olönsamma företag.” I den andra reservationen däremot delar man vår uppfattning att det kommunala ansvaret för de arbetslösa ungdomarna bör öka. Men det kanske är så, att man också skall tillgodose de grupper i moderata samlingspartiet som är varma anhängare till en ökad geografisk rörlighet med de konsekvenser för vissa regioner som detta kan få. Arbetsmarknadsutbildningen måste fortlöpande ses över för att bättre kunna motsvara behovet av yrkesmässig anpassning. Det är viktigt att utbildningsinsatserna kan koncentreras till yrkesområden där en arbetskraftsefterfrågan kan bestå också i ett längre tidsperspektiv. Det är viktigt att den påbörjade utvecklingen fortsätter. Det innebär en fortsatt förskjutning från grundläggande utbildning till mer kvalitetshöjande kurser. Det finns anledning att poängtera nödvändigheten av att utbildningens innehåll fortlöpande ses över. Utbudet av kurser har vidgats genom kraftigt ökade möjligheter att köpa utbildning i företag, en utveckling som ligger helt i linje med centerns uppfattning. Arbetsmarknadsutbildningen bör vidare användas för att motverka könsuppdelning och för att bredda främst kvinnornas arbetsmarknad. Utbildningen på dataområdet måste intensifieras inom hela arbetsmarknadsutbildningen. Frågan om en förkortning av arbetstiden, i första hand till sex timmar per dag, har diskuterats alltmer under senare år såväl i vårt land som i flera andra industriländer. Centern har verkat för en förkortning av arbetstiden för en grupp människor som vi anser har haft särskilt stort behov därav, nämligen småbarnsföräldrarna.

Jag är övertygad om att det är nödvändigt att vi för en öppen debatt i dessa frågor. På sikt bör vi kunna komma fram till lösningar som innebär en förkortning av arbetstiden. Arbetsmarknadsstyrelsen förutspår en ökad arbetslöshet under det närmaste halvåret. Särskilt svårt blir det för ungdomarna. Stora årskullar lämnar även i år gymnasieskolan, och det blir hård konkurrens om arbetstillfällena. Denna bedömning gör arbetsmarknadsstyrelsen med utgångspunkt i de kontakter som länsarbetsnämnderna har haft med bl.a. företagen i resp. län. Jag tror, tyvärr, att man gjort en riktig bedömning. Därför krävs det en ekonomisk politik som ligger i linje med de synpunkter som centern och folkpartiet framfört i en reservation vid finansutskottets betänkande 1982/83:30. Det är inriktningen av den ekonomiska politiken som är avgörande för hur vi skall klara den framtida sysselsättningen, både inom industrisektorn och på den offentliga sidan. Andra talare för centern kommer senare att beröra övriga förslag och ställningstaganden i det nu aktuella betänkandet. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna2, 4, 7, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 38, 40, 41, 42 och 43 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig börja med att återge en bild ur det verkliga livet. I måndags morse stod jag på en busshållplats. Jag skulle åka med flygbussen till flygplatsen i Karlstad. Vi var en grupp människor som stod där och väntade. Bland oss fanns en ung grabb. Precis när en av bussarna skulle starta, kom en kamrat till den unge grabben. Det syntes att det inte bara var vårsolen som gjorde att kamraten var på gott humör. Han nästan sprang fram till den unge grabben. På långt håll skrek han till denne på ett sätt som gjorde att vi alla levde oss in i det hela: Jag skall börja på ett jobb i dag! Du förstår jag har fått jobb. Han gjorde ingen hemlighet av att det för honom var en väldigt stor dag. Han berättade att han hade besökt arbetsförmedlingen vecka efter vecka men att man bara hade bett honom komma igen. Jag hade liksom gett upp hoppet, sade han. Men i fredags fick jag besked om att jag fått ett jobb. Och nu skall jag börja i dag. Du förstår, sade han, mopeden har jag inställd på verkstad, så jag måste åka buss nu. Och det bästa av alltihop är att när jag ringde dem nu säger de, att om jag sköter mig får jag kanske stanna till hösten också. Jag erkänner att när jag satte mig i bussen tänkte jag på den här grabben och den glädje som han inte kunde dölja. Det fullständigt porlade ur honom. Och jag tänkte: Finns det fortfarande några kvar som säger att våra ungdomar inte vill ha arbete, då skulle de ha sett glädjen hos den här grabben. Jag var då på väg upp hit till riksdagen för att diskutera arbetsmarknadspolitik. Och jag tänkte på vad vännen Erik Johansson i Simrishamn så riktigt sade i förra årets arbetsmarknadsdebatt: Vi har en viss tendens att tala om procent och siffror, men vi glömmer och förstår kanske inte riktigt vad den människa som är bakom siffrorna känner. Ni borde ha sett den här grabben på busscentralen — samtliga här i kammaren. Jag tror att det är nyttigt för oss politiker att se en bild från verkliga livet ibland. Ifrån folkpartiets sida har vi i vår motion tagit upp ungdomsproblemen. Vi har pekat på de anslag till ungdomsslussar som föreslogs av dåvarande arbetsmarknadsministern Ingemar Eliasson och som riksdagen beslutade om. Jag skall citera två meningar ur vår motion, där vi skildrar vilken effekt detta har haft: ”Tanken har mött ett mycket positivt gensvar både hos ungdomar och deras föräldrar och hos andra vuxna. Vi föreslår därför att inom ramen för sysselsättningsskapande åtgärder 100 milj.kr. avsätts för kommunala ungdomsslussar, varav en del bör användas till ”närvaropremia Vi kan ställa oss frågan: Hur har dessa pengar använts i kommunerna? Jag tog kontakt med min hemkommun. Där fick man 350 000 kr. av det här anslaget och startade en kursverksamhet som hette ”idérik ungdom”. Man gick till arbetsförmedlingen och konstaterade att 50 ungdomar var arbetslösa. Man bjöd in dessa till en information om kursen. 30 tackade ja och kom. 14 ville börja kursen. Man skapade ett arbetsmotto, och jag hoppas att kammarkamraterna på bildskärmen kan se bilden där deras motto finns mitt ibland ungdomarna: Hur mycket vore möjligt om ingen försökte göra det omöjliga. Nu säger ledaren att det har gått mycket bra. Många har verkligen tagit på allvar detta med att skapa idéer. Och ungdomarna har gått ut i arbetslivet. Deras självförtroende har stärkts. Man kom igen i mars och gick då ut till 18-25-åringar. Då var 100 arbetslösa. Man har ungefär samma storlek på kursen nu, och man har mycket goda erfarenheter. Nu kanske det finns någon som skakar på huvudet och säger: Vad betyder detta i en kommun — arbete åt något tiotal ungdomar? Då vill jag säga till er: Tänk på grabben på busshållplatsen, vilken glädje det var för en enda människa att få arbete. Olika idéer har funnits i olika kommuner, och detta har redovisats vid den stora konferens som hölls i Örebro, där folk från vår kommun var med. Arbetsmarknadsministern känner säkert till att Olof Palme där lämnade ett mycket uppmärksammat svar på en direkt fråga. Han tillfrågades av en av de ungefär 200 ungdomar som var samlade: Vad skulle du göra om du blev arbetslös? Jo, sade statsministern, jag skulle nog försöka ta reda på arbetslöshetens orsaker, och så skulle jag, om jag vore praktisk, jobba med ett sådant projekt som ni gör. Han gav alltså ett direkt beröm för de idéer som väckts ute i kommunerna och de intitiativ som tagits. Han bjöd också på stående fot in ett femtontal ungdomar till fortsatt överläggning på Harpsund, och jag vill gärna ge statsministern en eloge för att han tar dessa frågor på djupt allvar. Jag skulle vilja fråga arbetsmarknadsministern: Kommer pengar för verksamhet av den här typen att anslås i tilläggspropositionen? Vi har framställt ett yrkande om detta, men vi vet att vi inte kommer att få majoritet för det i riksdagen, när vi inte har fått det i utskottet. Därför är det mycket viktigt att arbetsmarknadsministern i sitt anförande svarar på frågan: Kommer det att anslås pengar för denna mycket effektiva verksamhet ute i kommunerna? Ett positivt svar på denna fråga är viktigt inte minst för ungdomen i mitt län, Värmlands län. Värmlands län är ju speciellt illa ute när det gäller arbetslöshet. Nästan vilken typ av statistik som helst visar att Värmland kommer på andra plats efter det hårt drabbade Norrbotten. På bildskärmen visar jag nu en bild som alla säkert känner igen. Norrbotten har alltså de största bekymren och därefter kommer Värmland.

Länsarbetsnämnden säger i en kommentar att andelen arbetslösa ungdomar med gymnasial yrkesutbildning ökar. Man har inte heller lyckats hitta platser på arbetsmarknaden åt dessa. Ett problem är att utbildningsmomenten faller i glömska allteftersom tiden går. Detta gör att ungdomarna vid en senare konjunkturuppgång kan komma att betraktas som outbildade. Man är alltså djupt orolig, och det är jag också. Jag är djupt orolig för arbetslösheten i mitt län. Jag vet att arbetsmarknadsministern alldeles nyligen har deklarerat i riksdagen att också hon är orolig. Särskilt stor är oron för den ökande ungdomsarbetslösheten. Så sent som förra veckan antydde arbetsmarknadsministern att åtgärder kommer att vidtas för att bekämpa arbetslösheten, och nu skulle jag vilja fråga: Kommer det att vidtas åtgärder, och kommer det att föreslås medel i tilläggspropositionen, som gör att bekymren för oss som bor i de hårdast drabbade länen minskar? Jag tror att det är mycket viktigt att vi får ett besked även på denna punkt. Alf Wennerfors och Arne Fransson har nämnt att det finns en rad reservationer vid det här betänkandet. Jag skall i korthet beröra ett par tre stycken som ligger oss i folkpartiet mycket nära. Vi har en egen reservation, nr 28, som gäller utbildningsbidraget till icke-arbetslöshetsförsäkrade. Vi är ju alla överens om att utbildning är ett viktigt redskap i arbetsmarknadspolitiken. Det gäller inte bara ungdomars utbildning utan också i hög grad de äldres, det gäller dem som drabbas av arbetslöshet på grund av strukturförändringar och dem som har fått en bristfällig utbildning tidigare. Vi är alla beredda att satsa stora resurser på den arbetsmarknadsutbildning som AMS och SÖ svarar för. Bland de äldre som hänvisas till sådan utbildning finns det självfallet många som har försörjningsansvar, inte bara för sig själva utan också för en familj. För att klara sin ekonomi under utbildningstiden får eleverna, som alla vet, ett utbildningsbidrag. Vi har ju tidigare varit med om att besluta att bidraget skall anknytas till arbetslöshetsersättningen. Det betyder att från den 1 januari i år kan de som är försäkrade få upp till 280 kr. per dag, medan de oförsäkrade får bara 165 kr. Regeringen föreslår samma belopp för nästa budgetår. Bland de oförsäkrade finns dett.ex. kvinnor som söker sig ut på arbetsmarknaden efter att ett antal år ha arbetat i hemmet med vård av barn. Det kan också gälla invandrare som nyligen har kommit till Sverige. Dessa grupper har inte haft möjlighet att kvalificera sig för inträde i arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen höjde taket för arbetslöshetsförsäkringen från 230 kr. till 280 kr. den 1 januari, men det gjordes ingen motsvarande höjning av de icke-försäkrades utbildningsbidrag. Tidigare utgjorde bidraget 70 20 av de försäkrades, men nu knappt 60 96. Vi tycker att skillnaden har blivit för stor mellan de försäkrades och de icke-försäkrades villkor. Genom förslaget i folkpartiets motion nr 1114 vill vi åstadkomma en rättvisare fördelning. Vi vill höja beloppet för de icke försäkrade till 185 kr. och täcka merkostnaden genom en sänkning av taket för arbetslöshetsersättningen till 270 kr. Vi beklagar att vi inte fick utskottet med oss på detta, som vi tycker, fullt riktiga förslag. Bara några ord också om reservation nr 43. En konsekvens av det svåra sysselsättningsläget är ju att de arbetshandikappade, som redan i normala tider har svårare än andra att få lämpliga jobb, nu har det ännu svårare. Ingen ljusning har skett i deras situation sedan riksdagen förra året behandlade arbetsmarknadspolitiken. Vi vet att lönebidragen till arbetsgivare som anställer arbetshandikappade är det bästa medel vi f. n. har att få fram lämpliga jobb åt dem. Jag vill säga till arbetsmarknadsministern och till riksdagskamraterna, att här vet jag verkligen vad jag talar om. I närheten av vår familj har vi personer som faktiskt har räddats just med detta lönebidrag, så här vill jag verkligen lägga känsla i mina ord. Men nu vill regeringen — tvärtemot vad man ansåg i opposition för ett år sedan — sätta ett tak för antalet platser med lönebidrag i allmännyttiga organisationer. Vi menar att detta är absolut fel. Liksom vi ansåg i arbetsmarknadsutskottet i fjol måste detta anstå tills arbetsmarknadsläget förbättras. Dessa människor kommer annars i kläm. Jag skulle vilja fråga Erik Johansson, som skall föra utskottets talan här: Vad är skälet till att ni har bytt fot i denna fråga, som betyder så mycket för en svårt utsatt människogrupp? Ett sätt att överbrygga sysselsättningskrisen för manliga arbetslösa är att öka intagningen av rekryter till den första värnpliktstjänstgöringen. Det har både den föregående och den nuvarande regeringen varit beredda att göra. Och det finns samma arbetsmarknadsskäl för att utöka antalet utbildningsdagar för vapenfria värnpliktiga. AMS har också i sina äskanden för nästa budgetår anmält att antalet ansökningar om vapenfri tjänst har ökat och att det finns en eftersläpning i utbildningsbehov från föregående år. Man har beräknat behovet för 1983/84 till 800 000 tjänstgöringsdagar. I annat fall ökar eftersläpningen, och det betyder ökade väntetider för de vapenfria värnpliktiga innan de kan få sin utbildning. Det är klart att detta medför stora sociala olägenheter för dem, och det innebär extra kostnader för samhället. Man har också från AMS pekat på det låga bidraget —2 500 kr. per vapenfri —till utbildningsanordnarna, och AMS har föreslagit en höjning till 4 000 kr. Vi vet att kommuner och andra som tar emot dessa människor är tveksamma med hänsyn till det låga bidraget. Märkligt nog — måste jag säga — har regeringen gått emot AMS på den här punkten. Man skär ned antalet dagar till 650 000 och vill inte höja bidraget till utbildningsanordnarna. Det är märkligt också ur den synpunkten att för mindre än ett år sedan argumenterade socialdemokraterna i opposition starkt för en ökning innevarande år till 700 000 tjänstgöringsdagar. Jag vill även här ställa en fråga till utskottets talesman, vännen Erik Johansson: Varför har man gjort en helomvändning i denna fråga? Det skulle verkligen vara intressant att få en förklaring på den punkten. Elver Jonsson och Jan-Erik Wikström har i en motion föreslagit att antalet utbildningsdagar för vapenfria tjänstepliktiga skall vara 750 000 för att väntetiden skall minska — och med hänsyn till det ökade antalet beviljade vapenfritjänster. Man har också föreslagit en höjning av bidraget till utbildningsanordnarna till 4 000 kr. I reservation 40 stöder folkpartiet och centern denna motion och föreslår att merkostnaden täcks genom omfördelning inom ramen för sysselsättningsskapande åtgärder. Många av våra reservationer sammanfaller ju med centerpartiets — och i några fall också med moderata samlingspartiets — synpunkter. Jag skall nöja mig med dessa kommentarer, och jag yrkar bifall till samtliga reservationer

Herr talman! Vid februari månads slut fanns det 155 000 personer utan arbete. Arbetslösheten ökade i februari mer än vad som är normalt för säsongen och uppgick till 3,6 20 av arbetskraften. Det innebär att 20 000 fler var arbetslösa nu i februari än i februari förra året. Antalet arbetslösa ungdomar under 25 år var 49 000 eller 7,6 96. I februari varslades 4 500 om uppsägning. Det var lika många som i januari. Antalet personer i beredskapsarbete uppgick i februari till 73 200, vilket är 25 800 fler än vid samma tid 1982. Antalet personer i arbetsmarknadsutbildning uppgick i februari till 46 000, vilket är 3 400 mer än i februari 1982. Sammanlagt deltog i februari 183 000 personer i olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Motsvarande antal för februari 1982 var 150 000 personer, dvs. att arbetslösheten, trots en mycket kraftig ökning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärdernas omfattning, fortsätter att stiga avsevärt. När det gäller de framtida arbetsmarknadsutsikterna gör AMS bedömningen, att det mycket kärva arbetsmarknadsläget väntas bestå hela 1983. Någon nämnvärd ökning av den totala efterfrågan på arbetskraft kan f. n. inte förutses. Utbudet av arbetskraft väntas fortsätta att öka hela året i ungefär samma takt som under de senaste två åren. Mot denna bakgrund väntas arbetslösheten öka under 1983, och då särskilt under andra och tredje kvartalet. Behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder blir mot denna bakgrund fortsatt mycket stort. En fortsatt dämpad efterfrågan på arbetskraft väntas under 1983. Inom stora delar av industrin finns risk för en ytterligare försvagning under det första halvåret. Den bestående svaga efterfrågan på arbetskraft innebär att nyanställningsbehovet förblir mycket begränsat under 1983. Antalet sysselsatta väntas minska något till följd av fortsatt mycket svag efterfrågan på arbetskraft. En minskning väntas inom industrin, byggnadsverksamheten och varuhandeln. Herr talman! Detta är den dystra och hotfulla bilden av arbetsmarknaden i dag. Den är ett resultat av bl.a. en oansvarig och felaktig arbetsmarknadspolitik, som har förts i landet under många år. ”Den svenska ekonomin befinner sig i en djup kris. Den enda förutsättningen att komma ur den är att återupprätta de kapitalistiska villkoren för ekonomisk tillväxt. Vår produktion måste anpassas till de nya krav som marknaden ställer. Vårt kostnadsläge måste pressas ner så att vi kan återvinna våra förlorade marknadsandelar så att vi kan exportera oss ur krisen och underskottet i bytesbalansen. Därför är det smärtsamt men nödvändigt att sociala värden som svenska folket anser som självklara rättigheter måste ifrågasättas.” Det jag nu har citerat har varit några vägledande utgångspunkter för flera ”experter”, professorer och olika ekonomiska dilettanter, som dominerat och styrt den ekonomiska debatten hittills. Från de förutsättningarna utgick också deras ”beska medicin”. De utgångspunkterna låg också till grund för den arbetsmarknadspolitik eller brist på sådan som har praktiserats av olika borgerliga regeringar de senaste åren. Den har inneburit att industrikapaciteten har skurits ned kraftigt och att tusentals arbetare har förlorat sina jobb. Under senare år har vi fått uppleva att hela branscher inom industrin, t.ex. tekoindustrin och varven, drabbats av nedläggningar och andra former av personalinskränkningar. De miljarder som satsats av borgerliga regeringar i olika omgångar i s.k. krisbranscher var inte avsedda att utveckla dessa branscher, utan pengarna utgjorde det nödvändiga priset för att avveckla dem, eller, som det hette, ”anpassa” dem till de nya arbetsmarknadsförutsättningarna. Pengarna var inte avsedda för att utnyttja den ofta toppmoderna och tekniskt avancerade produktionskapaciteten utan för att lägga ned verksamheten. Sådan har den arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitik varit som olika regeringar hittills praktiserat. Den bygger på en obegränsad tro på marknadskrafternas förmåga att lösa problemen. Den bygger vidare på övertygelsen dels att marknadshushållningens dynamiska utveckling alltid är sund, dels att den alltid sammanfaller med samhällets intressen. Därför har de olika regeringarna och staten avhållit sig från varje form av ingripande eller försök till styrning och påverkan av en utveckling som har lett till att arbetslösheten bara blivit större och större.

Följaktligen kan de inte få kosta ”hur mycket som helst” för de svenska skattebetalarna med tanke på budgetunderskottet.

Därför är det också nödvändigt att pressa ned ”vårt” kostnadsläge så mycket som möjligt med kraftiga reallönesäkningar. Det är, herr talman, den s.k. prismedvetenheten som ligger till grund för den förda industrioch sysselsättningspolitiken. För den har hela det svenska etablissemanget med Svenska arbetsgivareföreningen i spetsen i åratal propagerat. Den har systematiskt hamrats in i folks medvetande och av somliga betraktats som Sveriges största tillgång, dvs. medvetenheten om det nödvändiga i kapitalismens fortbestånd och effektivisering. Det är uppfattningar som alltid har anammats av Alf Wennerfors och hans parti, och det är ju inte konstigt. Alf Wennerfors har inget intresse av att i första hand värna om de arbetslösa. Han och hans parti har i stället ett intresse av att värna om kapitalet och profiterna. Tyvärr kan man konstatera att socialdemokratin har precis samma grund för sin politik. Den socialdemokratiska regeringen är i total avsaknad av ett mer långsiktigt utvecklingsprogram för den svenska industrin. Det enda man har att hänvisa till är regeringens ekonomiska politik och devalveringen, den senare som en mer långsiktigt inriktad åtgärd med huvudmål att bekämpa arbetslösheten. Man säger bl.a. att i första hand exportföretagens situation kommer att förbättras genom devalveringen. Vinsterna kommer att öka och i sin tur medföra fler investeringar och en förbättrad sysselsättning. Det allmänna ekonomiska uppsvinget skulle alltså erbjuda alternativ för de friställda från en kraftigt nedbantad och marknadsanpassad industri. Vi från vpk tror inte på en koppling mellan industrins ökade vinster på den ena sidan och ökad sysselsättning på den andra. Landets näringsliv är generellt starkt. Dess saluvärde har ökat med 208 960 och dess förädlingsvärde med 188 26 under perioden 1970-1977. Samtidigt har antalet arbetade timmar minskat med 16 96. Tar man industrins utveckling från 1977 och därefter, finner man att samtliga börsnoterade företags omsättning utom banker och försäkringsbolag har ökat från 172 miljarder kronor 1977 till 310 miljarder 1981. Samtidigt har 160 000 jobb försvunnit inom svensk industri under de senaste sex åren. Det är alltså inte dålig lönsamhet som orsakat den svåra sysselsättningssituationen. Vi tror inte på den kopplingen av följande skäl: 1. Det låga kapacitetsutnyttjandet i dag i många industriföretag möjliggör att företagen ökar produktionen utan personalförstärkning. 2. Det råder försiktighet med kapacitetshöjande investeringar på grund av allmän osäkerhet om framtiden. 3. Investeringar är ofta arbetskraftsbesparande inom företagen — automatiseringen höjs i regel i samband med investeringar. 4. Strukturomvandlingen fortsätter inom t.ex. maskinindustrin. Företag som slås ut eller tvingas krympa är ofta mer arbetskraftsintensiva än expanderande företag. De senares starka sida är ofta hög teknologinivå och produktutveckling, men de lägger ut mycket av tillverkningen på lego och import. 5. Strukturomvandlingen har inneburit en markant ökning av utlandsberoendet. Det gör att produktionen är särskilt känslig för internationella konjunkturella svängningar och kriser. Strukturomvandlingen har inneburit en stark monopolisering och multinationalisering av den svenska industrin. Det har i sin tur medfört en ökad utlandsetablering med större andel investeringar utomlands. Det finns ingen garanti för att ökade företagsvinster inte skall resultera i ökade investeringar utomlands i stället för i Sverige. Där kan man säga att de olika regeringarnas politiska syfte att genom bidrag och subventioner till exportindustrin öka viljan till investeringar och på så sätt öka sysselsättningen har krönts med framgång. De svenska företagen har ökat antalet anställda under de senaste 12 åren. Det är bara det att de ökar antalet anställda utomlands, dit stora delar av industriinvesteringarna också går. Utlandsetableringen har inneburit att våra industrier har förvandlats till sammansättningsfabriker, medan en stor del av de komponenter som exempelvis Volvo använder för sin biltillverkning importeras från utlandet.

När arbetsmarknadsministern och hennes regering går ut till folket och säger att arbetslösheten beror på att vi — hela landet — befinner oss i en ekonomisk kris, så talar de inte om hela sanningen. De tusentals arbetslösa ungdomarna befinner sig inte i någon kris. De varvsanställda, de anställda inom skogs-, ståloch gruvindustrin samt de tusentals permitterade arbetarna befinner sig inte i någon kris. Det som befinner sig i kris är det kapitalistiska ekonomiska systemet, den grund som regeringen bygger sin politik på. Vårt parti har den bestämda uppfattningen att arbetslösheten inte går att bekämpa med mindre än att man aktivt ingriper och påverkar eller styr den pågående strukturomvandlingen. Om strukturomvandlingen tillåts fortsätta ostyrd, kommer dess negativa effekter att förstärkas och fördjupas. Vpk anser att det nu är dags för arbetarpartierna att utarbeta och förverkliga ett industripolitiskt program som utgår från och har som målsättning att utnyttja landets produktionskapacitet, yrkeskunnande och tekniska utveckling för att tillfredsställa samhälleliga behov i stället för att fortsätta att överlämna ansvaret för landets framtida utveckling åt samma krafter som har förorsakat den nuvarande svåra situationen. Ett industripolitiskt program som tar hänsyn till att naturen numera sätter bestämda gränser för vår fysiska aktivitet i form av miljöförstöring, begränsade råvaruresurser och energi. Ett industripolitiskt program som bygger på arbetarrörelsens traditioner och genomsyras av dess värderingar. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga de vpk-reservationer som är fogade till det betänkande vi nu behandlar.